Herr talman! Vi har från finansutskottets sida rätt många gånger nu pekat på problemet med underskottet i våra utlandsaffärer, och i mitt anförande i dag berörde jag de åtgärder som har vidtagits från regeringens och riksdagens sida och som bör kunna förbättra vår bytesbalanssituation. Kjell-Olof Feldt säger att min kritik mot socialdemokraterna bara har att göra Ned att man inte använder de rätta siffrorna. Jag tror att det underlättar bedömningen om man har rätt siffror. Om det nämligen är så, att bytesbalansunderskottet 1977 faktiskt blivit lägre än vad vi trodde tidigare och att det beror på utvecklingen under november och december, så kan det möjligen leda till slutsatsen, Kjell-Olof Feldt, att den förda ekonomiska politiken redan börjar ge vissa positiva resultat. Men om man som Kjell-Olof Feldt redan från början har bestämt sig för att gå upp i talarstolen och säga att det här går rakt åt skogen, då är man naturligtvis inte intresserad av siffror som visar att det eventuellt inte går åt skogen utan att vi faktiskt skönjer en viss ljusning. När Kjell-Olof Feldt talar om att här finns en otrygghet, då är det ju viktigt att påvisa alt socialdemokraterna icke har anvisat någon annan väg ur de nuvarande ekonomiska problemen än den som regeringen och finansutskottets majoritet i dag ställer upp på. Vid alla de fyra tillfällen, då jag har fört debatter för finansutskottets del med Kjell-Olof Feldt, har man från socialdemokratiskt håll fört fram förslag om höjda skatter och avgifter som skulle drabba både löntagarna och företagen, i första hand de mindre företagen. Om dessa socialdemokraternas förslag hade genomförts, så hade kostnadsläget för företagen varit högre, deras förmåga att konkurrera hade varit sämre, deras möjligheter att sysselsätta folk hade varit mindre. Nu har man från socialdemokratiskt håll successivt ändrat sig, och jag skall inte ägna mig åt en argumentation som innebär att man adderar era olika förslag. men det är en poäng att slå fast att varje gång vi har haft en debatt kring dessa problem har ni velat gå längre i fråga om höjningar av skatter och Finansdebatt Finansdebatt avgifter eller velat gå mindre långt i fråga om sänkningar av skatter och avgifter än vad vi har gjort. Jag menar att om era förslag hade förverkligats så hade kostnaderna och sysselsättningsläget inom näringslivet utvecklats vida mindre positivt än vad som faktiskt har skett. Jag har inte mycket tid över, och jag vill då bara säga att vi säkert får många fler tillfällen att diskutera inkomstförstärkningar för att förbättra budgetläget. Vad jag och finansutskottets majoritet i den här omgången speciellt har velat trycka på är att vi klarar inte finansieringen av den offentliga sektorn genom att enbart eller i första hand inrikta oss på höjningar av skatter och avgifter. Det är viktigare att söka hålla igen ökningstakten i utgifterna på den offentliga sektorn.

Herr talman! När Björn Molin skall beskriva den borgerliga ekonomiska politikens värde gör han på det sättet att han beskriver vad som skulle ha hänt om den socialdemokratiska politiken hade genomförts. Men nu har ni ju under ett och ett halvt år haft möjligheter att experimentera med den svenska ckonomin. Ni har fått förverkliga era liberala idéer, ni har fått vidta generella åtgärder — devalveringar, subventioner, avgiftssänkningar och skattelättnader — dvs. allt det som skulle skapa det nya klimatet. Det var ju det som skulle rädda sysselsättningen, skapa dynamik och öka innovationsviljan etc. Varför kan ni då inte nu peka på åtminstone något litet resultat av ett och ett halvt års arbete? Björn Molin anförde nu två månaders handelsstatistik, men jag skulle kunna ta fram andra siffror från de senaste månaderna som pekar åt ett helt annat håll, t.ex. utvecklingen på arbetsmarknaden i januari, när arbetslösheten steg till 2 1/2 "o, trots att lika många människor befinner sig under arbetsmarknadsutbildning. Jag kan också peka på att arbetsmarknadsministern kände sig föranlåten att som en av sina sista ämbetsåtgärder kasta ut vtterligare 900 miljoner på arbetsstödjande åtgärder. Pekar detta på att den politik som förts har skapat en vilja att anställa folk och att expandera — eller att ens behålla folk i sysselsättning? Det var ju det som politiken skulle leda till. En diskussion som möjligen skulle kunna vara fruktbar i denna kammare vore att säga, att vi har kommit i dagens läge efter att ha prövat er politik, men vi vet att tiden är dyrbar. Varje månad som går tappar vi möjligheter att på 1980-talet återvinna vår ekonomis styrka och tillväxt. Då skulle man som ctt komplement och som en utbyggnad av politiken kunna pröva det som ni har försummat, nämligen att verkligen få i gång investeringarna och öka den ekonomiska aktiviteten. Huruvida er metod leder till resultat återstår ännu att se. Jag har inte sagt att det är en omöjlig metod. Men den tar lång tid, och den är förenad med för stora risker. Det finns direkta insatser som kan göras och direkta åtgärder som kan vidtas. Vi tror att det finns ett stort behov av att göra det och att det skulle kunna leda till eu gott resultat. När Björn Molin säger att han är ense med oss om att vi skall försöka arbeta oss ur den nuvarande krisen, men att vi inte har några konkreta åtgärder att föreslå, så är det ju just det vi har diskuterat i vår motion. Det är delvis därför som den är så pass lång. Där finns alla de konkreta åtgärder som i dag borde genomföras men som regeringen och riksdagsmajoriteten avstår från att genomföra. Och det är et stort misstag, som svenska folket kommer att dyrt få betala!
Herr talman! I ett mycket besvärligt ekonomiskt läge har vi här i Sverige lyckats hålla arbetslösheten lägre än i flertalet andra länder. Det har åstadkommits genom en målmedveten politik och genom att ganska betydande belopp har satsats på att hålla sysselsättningen uppe. Men den politiken avvisar nu Kjell-Olof Feldt genom att säga att vi kastar ut pengar. Ja, vad vill socialdemokraterna göra då? Vill de inte kasta ut pengar utan i stället acceptera en långt större arbetslöshet? Det tycker jag är en mycket viktig fråga. Här har regeringen vidtagit en serie aktiva åtgärder och satsat betydande resurser på att hålla sysselsättningen uppe, men nu säger Kjell-Olof Feldt att det är att kasta ut pengar, vilket socialdemokraterna inte vill vara med om att göra. Betyder det då, Kjell-Olof Feldt och Olof Palme, att ni accepterar en högre arbetslöshet i det svenska samhället än vad regeringen gör? Jag tycker det är mycket viktigt att få ett svar på den frågan. Men jag noterar samtidigt att socialdemokraterna inte ens har gjort ett försök att svara på den tidigare trågan vad det innebär att - som det står i reservationen och som Kjell-Olof Feldt sade här i talarstolen — regeringens devalveringspolitik måste upphöra? Betyder det att ni anser att några fler devalveringar nu inte är aktuella? I så fall har vi inte olika mening. Eller betyder det att ni avvisar de devalveringar som har vidtagits och som har bidragit till att förbättra kostnadsläget och därmed bl.a. bidragit till en lägre arbetslöshet än vud som eljest skulle ha varit fallet? Den socialdemokratiska reservationen är den här gången ett hopklipp av gamla förslag och ståndpunkter, och därför gör den en slarvigt intryck. Den är på vissa punkter osammanhängande. Man har t.ex. inte fört in aktuella siffror. Naturligtvis är inte detta någon huvudsak, men om socialdemokraterna gör anspråk på att tillhandahålla ett alternativ för hur man skall lösa Sveriges nuvarande ekonomiska problem är den här reservationen ett väldigt dåligt underlag. Majoriteten i finansutskottet har sagt att den stöder de åtgärder som regeringen vidtar för att skapa en samhällsekonomisk balans. Det är endast genom att återställa den samhällsekonomiska balansen som vi kan lägga grunden till fortsatta sociala reformer, och vi menar att den politik som regeringen förordar på lång sikt verkligen lägger grunden för balans och för sociala reformer, medan socialdemokraternas politik, som i alltför hög grad går ut på att höja avgifter och skatter, icke kan vara ett alternativ i denna mening. Finansdebatt Finansdebatt

Herr talman! En debatt om den ekonomiska politiken måste utgå från den verklighet i vilken människorna i dag lever. Vad kännetecknar verkligheten för lönarbetare, för barnfamiljer och för pensionärer? Den ekonomiska krisen och regeringens politik slår hårt mot realinkomster och levnadsnivå. Pengarna räcker till allt mindre. Den borgerliga regeringen har lyckats i sin avsikt att minska konsumtionen för den stora majoriteten av befolkningen. Om arbetsköparna får sin vilja igenom blir det standardsänkning också i år. Det medel man främst använder är inflation och prisstegring. Under den borgerliga regeringen har prisstegringen slagit rekord. När priserna på dagligvaror förra året steg med 17 ”ö var det en av de högsta noteringarna i Europa. Det var tre gånger så mycket som herr Bohman hade lovat I sin demagogiska valpropaganda. Och det förhåller sig naturligtvis inte så, som man försökt inbilla folk, att herr Bohman bara är dålig på att räkna. Nej, regeringen Fälldin har medvetet gått in för att höja priserna. Den har genomfört en rad åtgärder som direkt verkat prishöjande och som varit avsedda att göra det — tre devalveringar av kronan, momshöjningen osv. Och prisstegringen fortsätter. Höjningen av matpriserna med 3 ?5 enbart i januari är talande. Verkningarna av regeringens ekonomiska politik blir att den ekonomiska krisen ytterligare försvåras och arbetslösheten växer. 110 000 öppet arbetslösa i januari är en av de högsta siffrorna på länge.

I några län har arbetslösheten nått en mycket stor omfattning. Jag vill erinra om det svåra läget i Norrbotten, där siffran för arbetslösheten i januari är inte mindre än 5 "5. För vissa yrkesgrupper är läget speciellt svårt. Bland byggnadsarbetarna var i januari inte mindre än 8,5 6 arbetslösa. För Norrbotten var motsvarande siffra 17 "5. Ändå har Björn Molin, finansutskottets ordförande, mage att här i riksdagen påstå att vi i vårt land på ett unikt sätt har lyckats undgå arbetslöshet. Res upp till de arbetslösa byggnadsarbetarna i Norrbotten och säg det, herr Molin, så får ni se deras reaktion! Arbetslösheten väntas inte heller minska de närmaste månaderna utan i stället öka. Industriproduktionen sjönk 1977 för tredje året i rad. Även den s.k. bruttonationalprodukten, alltså summan av allt som produceras i landet, beräknas ha minskat under förra året. I en rapport från professor Erik Lundberg m.fl. i det s.k. Konjunkturrådet heter det: ”Nationalprodukten taller, medan inflationstakten fortfarande mäts i tvåsiffriga tal. En omfattande arbetslöshet döljs genom subventioner.

Någon förbättring av arbetsmarknadsläget räknar man inte med, snarare en viss försämring. I industrin beräknas nedgången i antalet anställda fortsätta i minst samma takt som förra året, dvs. 40 000-50 000 industriarbetsplatser kommer att rationaliseras bort. Sveriges ekonomi har alltså kommit in i en stagnation, delvis en direkt nedgång, som kommer att omfatta minst fyra år, kanske längre tid. En så lång krisperiod är enastående i vårt lands historia. De produktiva resurser som finns i landet utnyttjas inte alls i den grad som borde vara möjligt. Det gäller både arbetskraft och produktionsmedel. Enligt den s.k. McCrackenrapporten, skriven av en grupp nationalekonomer från olika länder och uppkallad efter den amerikanske professor som på uppdrag av OECD ledde gruppen, skulle den sammanlagda produktionen i Sverige 1977 ligga omkring 10 ?å under vad som kunde ha varit möjligt. För 1978 blir siffran troligen densamma. Det betyder att Sverige förlorar över 30 miljarder kronor varje år genom den kapitalistiska krisen. Det är i sanning förlorade år som borgerlig politik har skaffat oss. Lönarbetare, ungdomar, barnfamiljer, pensionärer — alla grupper av den arbetande befolkningen — slås hårt av den ekonomiska krisen. Levnadsstandarden pressas ned. Arbetslösheten växer. Oron för framtiden ökar bland människorna. Nationalekonomerna talar om att riskerna för ekonomin är större än någon gång sedan den stora ekonomiska krisen på 1930-talet. Vad säger då riksdagens finansutskott, vad säger den borgerliga majoriteten här i riksdagen om några timmar eller eventuellt i morgon genom att vid voteringen ansluta sig till finansutskottets uttalande? Det är ju ändå riksdagen och särskilt dess finansutskott som skall ha ansvaret för att bedöma den ekonomiska utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Jo, i den långa skrivning om det ekonomiska läget som finansutskottet servererar i sitt betänkande nr 15 finns över huvud taget inte uttrycket ekonomisk Aris. Utskottets representanter får rätta mig om jag har fel, dvs. om man har lyckats smyga in det någonstans. Jag har inte kunnat hitta det. Man noterar visserligen att den ekonomiska tillväxten i vad man kallar industriländerna under år 1977 blev avsevärt svagare än vad som förutsågs vid årets början. Men dewa sägs ”främst ha sin förklaring i några länders ovillighet att ge dragkraft åt uppgången genom att stimulera den inhemska efterfrågan”. Men någon kris för kapitalismens system finns det uppenbarligen inte i den värld de borgerliga vågar se. Tvärtom påstår man att ”en rad faktorer talar för att man inte behöver hysa alltför stor oro i fråga om den internationella ekonomiska utvecklingen på sikt”. Och detta i en värld där i dag mer än 16 miljoner i de kapitalistiska länderna och ett par hundra miljoner i u-länderna officiellt räknas som arbetslösa. Hur skall det egentligen se ut i Finansdebatt Finansdebatt världen för att herr Molin, som är ordförande i finansutskottet. skall känna Oro? Och i denna kapitalistiska värld, präglad av massarbetslöshet och inflation. är det inte'så, att Sverige skulle utgöra något undantag som klarar sig bättre än andra länder. Sveriges ekonomi är tvärtom på tillbakagång jämfört med de flesta andra kapitalistiska länders. Och ännu mer markant är naturligtvis tillbakagången om man jämför med utvecklingen i de socialistiska länderna. Dessa kommer inom överskådlig tid att ha 50 ”. eller hälften av den samlade industriproduktionen i världen. Men dessa länder är alltjämt en vit och obekant del av kartan för dem som skriver konjunkturrapporter och finansplaner. Sällan eller aldrig låtsas de om deras existens eller möjligheten av vidgade ekonomiska förbindelser med ett område med snabb ekonomisk tillväxt. De handlar som strutsen — stoppar ned huvudet i sanden för att slippa se en verklighet som inte passar in i deras fördomar. Den svenska eftersläpningen är inte av färskt datum. Under hela 1970-talet har tillväxttakten i Sverige varit avsevärt lägre än i övriga OECD-länder, dvs. huvudsakligen Västeuropa, Nordamerika och Japan. Under den senaste tioårsperioden — då ingår beräkningarna för vud som troligen kommer att hända 1978 — har tillväxten mätt med bruttonationalprodukten varit knappt 3,5 5, per år I samtliga OECD-länder och i Västeuropa 3,3 "a. I Sverige var tillväxten under denna tioårsperiod knappt 2,0 "a, eller bara något mer än hälften av genomsnittet för de övriga länderna. På samma sätt förhåller det sig med industriproduktionen. I OECD länderna hade denna ökat med sammanlagt 24 ”,» från 1970 till mitten av förra året, medan den svenska industriproduktionen under samma tid ökat med bara 10 "5. Sverige hade en mindre industriproduktion 1977 än 1973. Dessa fakta strider mot den uppfattning som ofta framförs att kapitalismens kris skulle vara mindre i Sverige än på andra håll. Den borgerliga regeringen och finansutskottet inser av allt att döma inte lägets allvar. Man noterar bara. med tydlig tillfredsställelse, i utskottets betänkande att den privata konsumtionen pressats ned under 1977. Den minskningen beräknas fortsätta i år. Man påstår att det inte kan undvikas att den öppna arbetslösheten ökar inom industrin och accepterar alltså detta med öppna ögon. Regeringens strategi vid utformningen av den ekonomiska politiken ”att genom åtgärder som sänker Sveriges relativa kostnadsliäge återvinna konkurrenskraft och andelar på exportmarknaderna. Samtidigt hålls den privata konsumtionen tillbaka ---" Deua kunde lika väl vara skrivet av direktör Nicolin i Arbetsgivarcföreningen. Regeringen har precis samma huvudlinje som arbetsköparna: ” Håll nere lönerna och höj profiterna, så löser sig våra ckonomiska problem.” Ja, så kortsynt är man och måste man kanske vara om man ir kapitalist. Men på regering och riksdag måste man ställa större anspråk. De måste se frågorna ur hela samhällsekonomins synvinkel och de måste se den långsiktiga utvecklingen. Och då är det helt klart att man inte löser den svenska ekonomins problem och inte kommer fortare ut ur krisen genom att sänka lönerna. Det betyder minskad efterfrågan på konsumtionsvaror. Det sägs vara betyder att affärerna får sälja mindre och att industrin får sälja mindre. De kommer att avskeda mera folk, och arbetslösheten kommer alltså att öka, inte att minska. Det enda regeringen och finansutskottet har att säga om orsakerna till krisen är att den skulle bero på det alltför höga kostnadsläget i Sverige, dvs. i klartext på att lönerna skulle vara för höga. Det är en från många synpunkter egendomlig och felaktig förklaring. Krisen i den övriga kapitalistiska världen kan ju rimligen inte förklaras av löneutvecklingen i Sverige. Sveriges ekonomiska eftersläpning sedan början av 1970-talet kan inte heller bero på löneutvecklingen under 1975 och 1976, vilka är de år som arbetsköparna och regeringen klagar över. Och enligt de senaste statistiska uppgifterna ligger Sverige över huvud taget inte i topp när det gäller lönerna. Enligt det västtyska Globusinstitutets beräkningar, som jag refererar efter TCO tidningen, skulle Sverige ligga på sjunde plats bland 13 industriländer vid mitten av förra året. Även svenska nationalekonomer, som främst brukar använda kostnadsargumentet, medger nu att det inte handlar om lönekostnaderna. Sveriges eftersläpning har att göra med den dåliga utvecklingen av produktiviteten — men det är ju en annan femma. Regeringens och finansutskottets förklaringar till de ckonomiska problemen i Sverige har länge varit felaktiga men är det i dag mer än någonsin. I själva verket gör man inget försök tll analys av den ekonomiska krisen och dess orsaker. De långsiktiga strukturella krisorsakerna ägnar man över huvud taget ingen uppmärksamhet.

Herr talman! Jag vill säga följande till Carl-Henrik Hermansson. Det är obestridligt att vii Sverige har kunnat hålla arbetslösheten nere på en lägre nivå och levnadsstandarden på en högre nivå än man har i andra länder. Det finns t.ex. flera socialdemokratiskt styrda länder som har dubbelt så hög arbetslöshet som vi har i Sverige. Vi har alltså klarat oss relativt bra — vi har ingen massarbetslöshet, Carl-Henrik Hermansson — och det har vi kunnat göra genom medvetna samhällsinsatser som har kostat pengar. Dessa insatser karakteriserade Kjell-Olof Feldt tidigare i debatten på det viset att man hade kastat ut pengar. Jag skulle gärna vilja fråga Carl-Henrik Hermansson om han också tycker alt den kostsamma sysselsättningspolitiken kan karakteriseras med orden ”att kasta ut pengar”. Jag tror att den här typen av insatser för att klara sysselsättningen kommer att bli nödvändig också i fortsättningen, och detta kan komma att kosta ganska mycket pengar. Men vi gör dessa insatser just därför att vi söker undvika en arbetslöshet av det slag som finns i många av de andra länderna ute i Europa. Sedan är det klart att vi hoppas att den ekonomiska politiken på längre sikt skall göra att den här typen av kostsamma åtgärder inte kommer att behövas utan att det på nytt kommer att bli en ökad efterfrågan i näringslivet på arbetskraft. Så invände C.-H. Hermansson att vi i finansutskottet inte hade gjort en analys av den aktuella situationen och att vi inte hade använt uttrycket kapitalismens kris. Det är riktigt. Såvitt jag förstår kommunistisk terminologi rätt pågår kapitalismens kris ständigt. Om man läser vad kommunister säger på 1920-, 1930 och 1950-talen finner man att det handlar om kapitalismens kris, och jag tycker därför inte att det är någon särskilt träffsäker beteckning av dagens situation.

Herr talman! Det var kriser som bekant också på 1920 och 1930-talen, som herr Molin kan läsa om i historien om han inte själv upplevde dem. Det var alltså även på den tiden befogat att tala om kapitalismens kriser. Men ordet kris används över huvud taget inte av finansutskottet. Man försöker låtsas som om det ekonomiska läget skulle vara bättre än det är. Nu modifierade herr Molin sitt uttalande litet grand. Förra gången sade han all vi kunnat undgå arbetslöshet i Sverige. Men det kan han väl ändå inte mena. Arbetslösheten är ett faktum, och den är utomordentligt stor och allvarlig i vissa regioner och för vissa yrkesgrupper. De borgerliga partiernas politik innebär att vi skall komma ut ur krisen genom att dra åt svångremmen, som det heter — att vi drastiskt uttryckt skall svälta oss ut ur krisen. Vpk:s politik är den rakt motsatta. Den innebär att vi skall kunna komma snabbare ut ur krisen genom att öka efterfrågan i samhället och antalet människor i arbete — att vi skall producera oss ut ur krisen. De borgerliga partierna vill främst ha en satsning på exportindustrin, och socialdemokraterna har samma linje, kan man läsa i deras reservation. Vpk anser att man i stället måste satsa på en ökad förädling av våra råvaror inom landet och på att bota de stora bristerna när det gäller daghemsplatser, bostäder, vårdplatser, kollektiv trafik osv. Vi klagar därför inte på att det” skulle användas för mycket pengar för att bekämpa arbetslösheten, men vi säger att de används i många stycken på ctt felaktigt sätt. Jag vill ta upp litet av vad finansutskottet säger om våra motioner i sitt betänkande. Jag tycker det är väldigt motsägande och egendomliga argument Finansdebatt Finansdebatt man använder för att motivera sitt avslag på de kommunistiska motionerna. Den främsta motiveringen är att vpk:s politik ”skulle föra över ytterligare resurser från de varuproducerande och konkurrensutsatta sektorerna i vår ekonomi och permanenta en för stor hemmamarknadssektor”. Ja, men det är inte vpk som år efter år för en politik som skär ned antalet arbetsplatser inom industrin. Det är ju de borgerliga partierna. Däremot är det riktigt att vi vill ha en större hemmamarknadssektor. Vi anser att Sveriges ekonomi i alltför hög grad är inriktad på exportproduktion. Det är det som har skapat en rad av de nuvarande svårigheterna. Det är det jag förut kallade Sträng-Bohman-linjen, och det är den som måste överges.

Herr talman! Jag noterade att det var en mycket avslagen och lugn herr Feldt vi mötte i dag till skillnad från tidigare debatter. Jag gratulerar honom till den framgången att bemästra sig själv , även om jag noterade vissa, som jag vill kalla det, överuttalanden när han exempelvis sade att regeringen driver ett spel om vår ekonomiska framtid. I detta balansläge skulle jag vilja rekommendera herr Feldt — det kan gälla också andra av oppositionens talesmän — att gå en trappa ned i det här huset och lyssna på Klarateaterns pjäs Vårt dyra fosterland, och även lyssna på den ekonomiska debatt som förs där. Det kan vara till både nöje och nytta. Där åskådliggörs med satirens hjälp på eu utomordentligt sätt hur vi i detta land, fullständigt obekymrade om framtiden, har levt högt på teknikens framgångar och också på det försprång som vi har haft framför länder som varit av krig förödda och haft ett förstört näringsliv. Pjäsen illustrerar också hur festen lider mot sitt slut och hur vi förtvivlat ser oss omkring efter räddningsmöjligheter när konkurrensen ökar utifrån, inte minst från u-länderna. Den illustrerar därtill hur aningslöst det är att tro att beslutade reformer har ett bestående värde för all framtid. Det gäller inte ens för den generation som har gjort sitt livs arbetsuppgift färdig. om det inte finns nya generationer som gör produktiva arbetsinsatser. Varför ger jag denna rekommendation? Jo, därför att pjäsen exakt återger vad som har skett under den tid då socialdemokraterna har regerat detta land och illustrerar den politik som har förts. I dagens process om skuldbördan när det gäller vårt ekonomiska läge — den trappas ju upp mer och mer av socialdemokraterna — bör sägas att vårt utgångsläge har varit gott. Vi har haft god tillgång på värdefulla råvaror och ett på hög teknisk nivå stående nänngsliv med dugliga företagare och arbetare. Och vi hade — det är det mest väsentliga — hela denna produktionsapparat intakt efter kriget. Det är väsentligt att konstatera detta. Vi hade en värld runt omkring oss som ropade efter våra varor, och vi hade en tredje "värld som levererade billiga råvaror, inte minst energi, och som efter hand också blev köpare av våra produkter. 'Kom bara inte och säg att förutsättningarna har varit dåliga! Om socialdemokraternas politik kan sägas att de förblindade av det korta perspektivets fördelar har glömt det långa perspektivet, att de har förbisett nödvändigheten att komma i fås med kostnader och utveckling den gång omvärldens industri ånyo var uppbyggd, den gång nya industriländer trängde in på marknaden, när energin blev dyrare, etc. Ytterligare ett inslag i detta kortsiktiga tänkande och mönster var socialdemokraternas jordbrukspolitik, där de under 1960-talet på allvar menade att det mest lönsamma var att minimera den svenska jordbruksproduktionen. Detta är en i och för sig lång bakgrundsbeskrivning, men den är nödvändig med hänsyn till det sätt varpå debatten förs på detta område. Tilläggas bör att socialdemokraterna så sent som under sin sista mandatperiod i regeringsställning, när festen led mot sitt slut, endera oberörda av förändringarna omkring eller bortseende från dem med tanke på det förestående valet bjöd på en extra sillsexa. Mottot var då att viskulle konsumera oss ur krisen. Vi skulle producera på lager och oberörda av svårigheterna haka på nästa internationella högkonjunktur, vilken som bekant inte kom efter inrutat mönster. Så fick vi då en ny regering efter valet 1976 som fick överta alla dessa problem. De var förvärrade av den djupa och långa internationella krisen. I detta läge tycks det för socialdemokraterna vara viktigast att klara krisen för det egna partiet — på annat sätt kan inte deras beteende förklaras. Om det sedan går hem får vi se. Jag skulle vilja varna för att alltför rått utnyttja krisen till det egna partiets fördel. Herr Feldt säger i sitt inlägg med adress till regeringen att ”nu har ni hållit på-att experimentera i detta land i ett och ett halvt års tid, nu får det vara slut med experimenterandet, nu skall vi se resultat”. Det vore fel av mig att svara att socialdemokraterna har experimenterat i 44 år, för det är mycket som är bra i den socialdemokratiska politiken. Däremot skulle jag vilja säga att socialdemokraterna har försuttit möjligheten att befästa de framsteg vi har gjort här i landet under den period då detta var ekonomiskt möjligt. Herr talman! I utskottsbetänkandet finns ett konstaterande som är gemensamt för majoriteten och reservanterna, och det gäller vårt stora utlandsberoende. Detta är ett känt faktum och en ganska naturlig situation mot bakgrund av den bild jag här har tecknat av Sverige som ett land med ett högt tekniskt kunnande. Vi har följdriktigt blivit specialiserade, och såsom varande ett litet land blir vi alldeles särskilt beroende av de större marknaderna. Vår export har också betydande omfattning; den motsvarar ungefär 25 96 av vår bruttonationalprodukt. Utskottet konstaterar att det f.n. inte finns någon spontan tillväxt i världsekonomin. Den är i hög grad beroende av den politik som kommer att föras i vissa OECD-länder, framför allt Japan och Västtyskland. Det råder således en ganska stor ovisshet om vad som kommer att hända beträffande konjunkturförloppet. Det har blivit den nuvarande regeringens svåra uppgift att balansera såväl den enskilde medborgarens som landets ekonomiska situation och naturligtvis också att göra detta utan alltför stora störningar. Den uppgiften är inte lätt, och med den höga ambition som denna regering har främst när det gäller sysselsättningen har det heller inte kunnat undvikas att såväl budget som handels och bytesbalans blivit negativa. Att detta förhållande inte är någon önskedröm vare sig för regeringen eller för Finansdebatt Finansdebatt finansutskottets majoritet torde med all önskvärd tydlighet framgå av såväl - finansplanen som utskottsbetänkandet. Underskotten måste emellertid självfallet planas ut i tiden. För de flesta torde det vara uppenbart att detta inte kan ske utan intrång i den enskildes konsumtion, och därom är också alla i utskottet eniga. Vi måste räkna med en lägre privat konsumtion för de närmaste åren om balansmålen skall kunna uppnås, men självfallet måste politiken jämsides därmed inriktas på att bättre utnyttja våra produktionsresurser och naturligtvis också på att investera i nya sådana. Exportnäringarnas betydelse måste också beaktas i detta sammanhang. När det gäller konkurrensen med andra länder vad beträffar kostnaderna kan jag inte underlåta att komma tillbaka till Björn Molins fråga med anledning av herr Feldts och oppositionens uttalande om att det nu måste vara slut med devalveringarna. Den frågan svarade herr Feldt inte på. Menar han att det inte bör bli fler devalveringar eller menar han att det var fel att göra de devalveringar som har gjorts? — Herr Feldt har ju möjlighet att återkomma och ge ett uttömmande svar på den frågan. Regeringens politik har varit starkt inriktad på att med såväl direkta som indirekta åtgärder klara sysselsättningsfrågan. Detta har också lyckats så långt att antalet sysselsatta i vårt land trots krisen är i stort sett detsamma i dag som för ett år sedan. Det bör dock tas med i bilden att arbetsmarknadspolitiken gradvis blivit svårare att bemästra ju mer avancerat och specialiserat vårt samhälle blivit. Många av oss minns säkert 1930-talets kris. Den var svår, framför allt för den enskilde, men den var ändå på sitt sätt ganska enkel att bemästra från samhällets sida. Det berodde främst på att de arbetslösa den gången bestod av en ganska homogen skara som i huvudsak kom från arbetar och bondehem. Det var människor som kunde ta de arbeten som erbjöds, och kapitalkostnaderna för dessa arbeten var låga. Det var ofta fråga om spade och spett och kanske även en skottkärra. Det var kanske allra lättast när arbetslösheten var regionalt betingad och konjunkturen i övrigt var stark. Jag tänker på den tid då socialdemokraterna genomförde den stora folkförflyttningen i vårt land, från glesbygd till expansiva orter. Den processen var ganska enkel att genomföra från samhällets sida, men kanske inte så enkel för den enskilde. Det togs inte mycken social hänsyn, och förflyttningen föregicks sannerligen inte av några MBL-förhandlingar. I dag är det av flera skäl betydligt svårare att få folk att flytta. Såväl regionala som sociala hänsyn beaktas och bör beaktas på ett annat sätt än tidigare. Utrustningen består inte heller bara av spett och spade. Människor kräver i dag att få arbeta i sin hembygd, liksom de vill ha ett arbete som passar dem med hänsyn till utbildning och yrkeserfarenhet. Det gör, som jag tidigare har sagt, frågan mer komplicerad och svårbemästrad, och det blir naturligtvis också dyrare. Regeringen har valt den mjuka linjen att genom statligt stöd låta arbetskraften så långt möjligt stanna i företagen. Det är i alla avseenden den mest humanitära linjen, och jag vill understryka att det också kan vara den ekonomiskt riktigaste. Det senare förutsätter dock att vi inom rimlig tid får en konjunkturuppgång. När reservanterna mot denna bakgrund säger att regeringen i allt väsentligt har misslyckats med sina ambitioner, kan det rimligen inte vara arbetsmarknadspolitiken man avser. Man kan knappast heller avse det stöd som ges till krisbranscher. Det har nämligen ingalunda varit någon ovanlig företeelse med vare sig socialdemokratiska uppvaktningar i kanslihuset eller demonstrationer just för sådana åtgärder som regeringen vidtagit. Jag kan inte underlåta att i sammanhanget nämna ett exempel som jag tycker är intressant och som illustrerar verkligheten. Det gäller glasindustrin. För några år sedan beslöt kommunstyrelsen i min hembygd, som hade en socialdemokratisk majoritet, att med stöd från den dåvarande socialdemokratiska regeringen bygga vårt lands största glasbruk i Halmstad. Man yvade sig över att 300 människor skulle sysselsättas där. I dag på morgonen hörde jag att socialdemokraterna via facket planerar att uppvakta industriminister Åsling därför att man i Emmaboda på grund av överproduktion måste lägga ned glastillverkningen. Detta går alltså ut över herr Åsling och den nuvarande regeringen. I den socialdemokratiska motionen 634 finns fem målformuleringar uttalade. Den första gäller arbete åt alla. Jag skall inte räkna upp de övriga men vill kort säga att de mer än väl täcks av den nuvarande regeringens programförklaring. Det är således ingen tvist om målsättningen men väl om sättet att nå densamma. Finansutskottets ordförande har kommenterat socialdemokraternas förslag över hela linjen, och jag kan instämma i vad han har sagt. Meningarna bryts i första hand kring frågeställningen: Hjälper man företagen genom större ekonomiska pålagor? Frågeställningen är ingalunda ny, men den har accentuerats genom förslaget om en strukturfond uppbyggd med arbetsgivaravgifter. Man skapar självfallet inga nya pengar genom en sådan fond, men man omfördelar pengar. Det är klart att de mångas bidrag här som annorstädes medför att stora punktinsatser kan göras. Men man kan inte bortse ifrån att dessa de mångas insatser läggs som en ytterligare börda ovanpå ett högt kostnadsläge. Det finns väl också anledning att fråga sig om en sådan avgiftsbeläggning i nuläget skulle underlätta en avtalsuppgörelse. Jag tror det i varje fall inte. Här möter vi ungefär samma principresonemang som när det gäller regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften. Jag noterar återigen denna kritik i reservationen. ur vilken jag citerar följande: "Genom denna åtgärd avser regeringen att förbättra företagens vinster och därigenom indirekt öka investeringsbenägenheten. Men genom en sådan allmän utspridning av statsmedel skapas självfallet inga garantier för att åtgärden får avsedd effekt. Den fördelas därtill på ett sådant sätt att den i största utsträckning stöder de sektorer inom den svenska ekonomin som inte möter någon utländsk konkurrens.” Jag frågar avslutningsvis: Vilka sektorer är det fråga om som inte är konkurrensutsatta och som det finns anledning att extra beskatta? Jag förutsätter att man helt bortser från den allmänna samhällssektorn, där det ju är fullständigt meningslöst att ta ut pengar, eftersom pengarna går ut och in. Finansdebatt Finansdebatt Vi vet också vilka bekymmer kommunerna har. Det kan rimligen inte heller vara fråga om byggnadssektorn. Återstår således den enskilda servicesektorn. Men den är inte särskilt stor, och det är ingalunda obekant att också den har stora bekymmer. Herr talman! Jag vill sammanfatta. Läget är naturligtvis bekymmersamt. Problemen är många, och synen på deras lösning kan variera. Men detta ger knappast anledning för herr Feldt att säga att regeringen struntar i framtiden medan oppositionen vill bygga för framtiden. Det är en orättvis beskyllning och en övermaga värdering av det förslag han är talesman för. Det sägs att lyckan står den djärve bi. Mycket ligger i detta. Man skall tro på framtiden. Jag vill då ha sagt att det finns mycket av nya och djärva grepp i regeringens politik. Men vi skall i detta sammanhang komma ihåg att mycket har förändrats när det gäller förutsättningarna, inte minst i vår omvärld. Detta kräver inte bara optimism och offensiv handling utan också ett aktgivande på utvecklingen i alldeles särskillt hög grad. Jag instämmer i vad finansutskottets ordförande sade om att vi denna gång faktiskt inte har råd att gissa fel. Med dessa ord, herr talman, instämmer jag i det yrkande som finansutskottets ordförande ställde.

Herr talman! Jag tyckte att Axel Kristiansson hade vissa bekymmer med historieskrivningen. Centerpartister i allmänhet skall väl akta sig för att tala om det förflutna som om det var fel att vi inte i tillräckligt snabb takt anpassade oss till utvecklingen i vår omvärld. I synnerhet de centerpartister som jämt talade om den förfärliga koncentrationsprocessen och betraktade strukturomvandlingen såsom något väldigt farligt borde hålla tyst om detta. Det må vara. Jag har tidigare haft en debatt med Axel Kristiansson om vad som hände åren 1974-1976. Nu kallade han det att socialdemokraterna bjöd på en extra sillsexa. Ja, det var flera värdar vid den bjudningen. Jag läste om en artikel häromdagen, där Nils Åsling med stor belåtenhet talade om hur han äntligen hade lärt Gunnar Sträng hur man bedriver ekonomisk politik, nämligen att kraftigt stimulera konsumtionen. Men det må vara detsamma, den vägen kommer vi väl inte vidare på. Herr Kristiansson ställde en fråga som jag skall svara på — den var uppe också i herr Molins inlägg. Man tror att man har någon poäng att hämta genom att fråga oss om det är vår uppfattning att det var fel att devalvera. Svaret är mycket enkelt. Vi har inget ideologiskt betingat motstånd mot att använda valutapolitiken för att klara en anpassningsprocess i ekonomin. Men huruvida en viss devalvering var riktig eller inte måste bedömas av dess resultat och sättet som den genomfördes på. Vi har kritiserat sättet — devalveringarna genomfördes klumpigt. Det var tveksamt genomförda devalveringar och för dåligt insatta kompletterande åtgärder. Nu får vi se om resultatet i någon ringa mån motsvarar ambitionen. Det är alltså svaret. Men sedan sade herr Kristiansson en sak som föranleder mig att ställa en fråga till honom. Han påstod att när Pilkington etablerade sig i Halmstad så skedde det med den socialdemokratiska regeringens stöd. Det var ett intressant påstående, och jag måste be att herr Kristiansson specificerar sig: Exakt vilket stöd fick Pilkington vid sin etablering i Halmstad av den socialdemokratiska regeringen? Kan vi få ett besked om det?

Herr talman! Förlåt, Kjell-Olof Feldt, om jag använde fel uttryck. Vad jag ville ha sagt var att etableringen skedde med den socialdemokratiska regeringens goda minne, för jag kan aldrig tänka mig att den socialdemokratiska kommunstyrelsen engagerade sig så starkt utan att utnyttja de mycket goda kontakter man hade med regeringen. Naturligtvis var det inget ekonomiskt stöd, det är klart på den punkten. Men Pilkingtons etablering i Halmstad har ju lett till att i dag demonstrerar arbetarna i Emmaboda mot att man lägger ner glastillverkningen där. Den ondskan går ut över den nuvarande regeringen, och det tycker jag är Orättvist. Låt mig sedan återgå till tiden före regeringsskiftet. Låt vara att det ibland har varit flera med på festen och att dessa kanske också varit värdar, det förnekar jag inte. Jag har vid tidigare tillfällen sagt ungefär samma sak. Men huvudansvaret för det läge vi befann oss i när konjunkturcykeln inte följde det gamla mönstret måste ju ändå åvila det parti som har regerat det här landet i 44 år. Det kan väl herr Feldt ändå inte förneka. Sedan vet jag inte hur herr Feldts svar skall tolkas beträffande devalveringen. Jag kan inte finna annat än att han i efterhand — till skillnad mot i tidigare debatter — erkänner att det var riktigt att devalvera. Jag tolkar svaret så.

Herr talman! Huruvida de devalveringsåtgärder som regeringen genomförde i fjol var riktiga eller inte vet varken Axel Kristiansson eller jag eller någon annan. Som jag sade, har det att göra med de resultat som man nu förespeglar svenska folket skall komma ut ur dessa devalveringar men som vi ännu inte har sett. Jag sade att förutsättningarna som man skapade för att devalveringen skall lyckas var dåliga, och det har vår kritik handlat om. Men sedan vill jag säga till Axel Kristiansson, att när man stiger upp i riksdagens talarstol för att göra bestämda uttalanden och påstå att ett faktiskt förlopp har ägt rum, så måste man veta. Då får man inte gissa. När det nu visade sig att Axel Kristiansson inte visste om den socialdemokratiska regeringen hade lämnat aktiebolaget Pilkington något stöd, så försökte han sig på ännu en gissning, nämligen att det skulle ha skett med regeringens goda minne, dvs. med regeringens godkännande. Men inte heller detta visste Axel Kristiansson. Även den gissningen var fel. Den socialdemokratiska regeringen var totalt okunnig om Pilkingtons etablering i Halmstad. Det kan synas vara direkt oförsynt av mig. som är en relativt ung politiker, Finansdebatt Finansdebatt alt ge en gammal räv ett råd. men jag vill ändå göra det: Axel Kristiansson bör skaffa sig kunskaper om de påståenden han tänker göra — i varje fall här i riksdagens talarstol, där han riskerar att bli emotsagd. På sina egna partimöten går det naturligtvis an för herr Kristiansson att komma med sådana här påståenden men inte här, där vi finns som kan tala om hur de rätta förhållandena var.

Herr talman! Jag ver naturligtvis inte, men jag kan ju ge mig på den gissningen att det råd som herr Feldt nu senast gav kan passa bättre för honom själv än för mig. Sedan var väl herr Feldts slutliga kommentar om devalveringen den, att on resultatet av devalveringen blir bra, så var den bra och riktig, men om resultatet blir dåligt. så var devalveringen naturligtvis felakug. Så lätt är det att kritisera och vara efterklok: det är bara att konstatera det. För att sedan återgå till Pilkington vill jag ha sagt att den saken skall herr Feldt inte göra något nummer av. Jag har inte här försökt att komma ifrån någonting. Jag har sagt att jag använde fel ord, men när jag sade att det skedde med regeringens goda minne, så har jag fullgod anledning att anta det! Och där får herr Feldt sannerligen bevisa motsatsen. För den socialdemokratiska ledning som hade suttit i Halmstad i 50 år — det hade den gjort fram till senaste valet — hade ju alla möjligheter tll regeringskontakter, och jag kan knappast tro att den skulle ha givit sig på ett sådant projekt utan att tala med industriministern. Det är för mig helt uteslutet.

Herr talman! Det finns i årets finansplan en uttalad förhoppning om att 60 000 nya lägenheter skall börja byggas under innevarande år. Jag säger medvetet ”förhoppning”, därför att ingenting i formuleringarna tyder på någon mera bestämd vilja att nå därhän. Men ingen skulle bli gladare än jag om man nådde så högt som till 60 000 —- ingen skulle heller bli mer förvånad. Infrias det målet innebär det nämligen en uppgång i förhållande till 1977 med ungefär 13-14 24. Och regeringspartiernas företrädare får förlåta, men i Fälldins Sverige måste man nog betrakta produktionsökningar av den storleksordningen inte bara som ovanliga utan också som osannolika. På socialdemokratiskt håll är vi emellertid ense med regeringen om att produktionen av bostäder legat för lågt under några år. Kanske skulle man vända på beskrivningen och säga, att vi gläds på sociuldemokratiskt håll åt att regeringen nu anslutit sig till vår uppfattning om att bostadsproduktionen fått sjunka alltför djupt. Den låga igångsättningen ger oss en rad problem i det nära tidsperspektivet. bl.a. arbetslöshet i byggnadsindustrin och allvarliga störningar inom materialindustrin. Från alla synpunkter är ett ökat byggande angeläget. Därom råder nog en ganska bred enighet i dagsläget. Frågan är då: Lägger regeringens politik verkligen förutsättningarna till rätta för den ökning den säger sig eftersträva? Generellt kan nog sägas att hela byggnadsindustrin och merparten av byggnadsmaterialindustrin i dag har en stor icke utnyttjad produktionskapacitet. Där finns en resurs som relativt snabbt bör kunna mobiliseras. Med undantag för några få delar av landet är i ögonblicket också tillgången på arbetskraft relativt god. Misslyckandena under 1977 har ju givit en rekordhög byggarbetslöshet. Det är nu inte vad jag menar med att lägga förutsättningarna till rätta för att öka bostadsbyggandet, men faktum kvarstår: det finns arbetskraft att tillgå för en ganska kraftig produktionsökning inom byggsektorn. I det korta tidsperspektivet. säg för 1978 och 1979, är jag heller inte så allvarligt bekymrad över kommunernas planläge. Att som bostadsministern gjorde upprepade gånger under förra året skylla misslsyckandena på kommunerna är, i förbigående sagt, litet väl billigt. Det är i eu lite längre perspektiv med expanderande bostadsproduktion som kommunernas markoch planberedskap kan vålla stora problem. Men, som sagt, i nuläget bör detta inte vara en hindrande faktor. Ovissare ter det sig med kostdnadsutvecklingen och lånesystemets funktionsduglighet, där regeringspartierna tyvärr avvisat socialdemokratiska förslag till åtgärder. | Allra mest oro inger emellertid möjligheterna att klara kreditförsörjningen. Den ordning vi under en följd av år haft och som baserats på överenskommelser mellan å ena sidan bankerna och kreditinstituten och å andra sidan delegationen för bostadsfinansiering, som agerat på regeringens vägnar, brakade under 1977 samman. Det vållade allvarliga störningar i produktionen. En stor del av förklaringen ull fjolårets totalt sett låga igångsättning är att söka i detta faktum. Bankerna hade, som det heter i bostadsdepartementets pressmeddelande från 10 januari förra året, ”deklarerat sin vilja att medverka till byggnadskrediter” för statligt belånat byggande inom en ram av 14,5 miljarder kronor. Till det kom utfästelser avseende icke statsbelånat byggande. Genom den låga igångsättningen under förra halvåret, ja. även under tredje kvartalet, måste rimligen kreditanspråken ha legat lägre än som förutsetts. Men redan tidigt under 1977 — i april-maj — blev det stopp. Det har mig veterligen aldrig inträffat så tidigt något år förut. De s.k. ”nödlidandeärendena” samlades på hög. Delegationen fick rycka ut. Det gick någon månad, och så var högen lika stor igen. Nya ingripanden, nya köer följde på varandra. Jag utesluter inte att bankernas kreditgivning nådde den totalvolym man i början av 1977 sade sig vilja medverka till att klara. Men det betyder inte att man bara kan dra eu streck över vad som hände förra året och låtsas som att det nu bara är att gå vidare ”som vanligt”. Ser man på utvecklingen från kvartal till kvartal får man en ganska klar bild av hur planering, kapitalförsörjning, produktion m.m. förrycktes. Det påbörjades under första kvartalet 9 284 lägenheter, andra kvartalet 12 792 lägenheter, tredje kvartalet 12 447 lägenheter och fjärde kvartalet 17 673 lägenheter. Genom en mycket kraftig forcering under de sista månaderna nåddes helårssiffran över 50 000.

Skälet till att jag dragit fram de här silfrorna är närmast att visa, hur snett det gick genom bankernas ovilja och oförmåga att sörja för en jämn och tillräcklig kreditgivning. Ansvaret för att finansieringsöverenskommelsen bröt samman under året är regeringens. Den vågade inte sätta hårt mot hårt, när bankerna började krångla. Och bankerna visste att den borgerliga regeringen inte skulle göra det heller. Det här ger förklaringen till att vi i den socialdemokratiska motionen 898 krävt åtgärder från regeringens sida för att säkra bostadsbyggandets kreditgivning för innevarande år. Sedan vår motion väcktes har en ny överenskommelse träffats mellan bankerna och regeringen om årets byggkrediter. Den beskrivs av utskottsmajoriteten som ”mera distinkt” till sitt innehåll. Därmed syftar man på att bankerna sinsemellan avtalat om uppdelningen av den gemensamma utfästelsen. Studerar man den kommuniké, i vilken bostadsdepartementet presenterar överenskommelsen, finner man emellertid föga stöd för den optimism utskottets borgerliga ledamöter ger uttryck för. Och verkligheten avslöjar obarmhärtigt hur falsk den förtröstan är som utskottsmajoriteten frammanar. I förra veckan kom årets första larm, en knapp månad efter det att överenskommelsen ingicks och bara någon vecka efter det utskottsbetänkandet presterades. Det var andra etappen i ett projekt i Halmstad som drabbats. Banken som finansierat den första etappen menade att man gjort sitt. Andra borde klara fortsättningen. Så hamnar ärendet på ”nödlistan”. Det kan gå veckor, ja kanske månader, innan kreditfrågan löses. Det här handlar om ctt s.k. etappbygge, som normalt tidsplaneras så att arbetet skall kunna löpa kontinuerligt utan avbrott. Så kan nu förmodligen inte ske i det aktuella fallet. Detta innebär att 35 byggnadsarbetares och ett antal arbetsledares sysselsättning står på spel —- permitteringar alternativt avsked. Intresserar detta den borgerliga regeringen? Men inte nog med det. Här riskerar man att få stilleståndskostnader som uppgår till 20 000 kr. per dag så länge som etappen står i avvaktan på utfästa krediter. Det betyder väsentligt ökade boendekostnader. Intresserar det den borgerliga regeringen” Det förefaller som om det mesta i fråga om byggkrediterna tycks förbli vid det gamla. Och viktigast av allt: överenskommelsen är alltjämt villkorlig och frivillig.

Vi socialdemokrater ställer oss ögonblickligen bakom den. Vi har från socialdemokratisk sida motionsledes och nu i vår reservation pläderat för en snar översyn av reglerna om särskild placeringsplikt. Det kravet avvisas med påpekandet att den kreditpolitiska lagstiftningen kommer upp till behandling i höst i kammaren. Det tycker vi nu inte borde vara ett hinder för en viljeyttring i denna fråga från riksdagens sida redan nu.

Herr talman! 1977 blev som alla vet ett besvikelsens år för vårt land. Vi har tagit ut vår standardstegring i förskott, och vi får nu betala kalaset, medan andra västeuropeiska länder, som varit försiktigare med produktionskostnadsstegringar och lagerinvesteringar, kunnat se sin bruttonationalprodukt öka. Här hemma har skuldfrågan stötts och blötts nästan till leda, och det är knappast produktivt och meningsfullt att nu, ett och ett halvt år efter regeringsskiftet, fortsätta sökandet efter syndabockar. Det ankommer nu på regeringen att med hjälp av alla andra goda krafter vrida utvecklingen rätt. Målsättningen är naturligt nog gemensam för regering och opposition med i stort sett samma prioriteringar: full sysselsättning, rimlig prisstabilitet. ekonomisk tillväxt, rättvis inkomstfördelning och regional balans. När det gäller hur man skall uppfylla denna målsättning skiljer det emellertid väsentligt i fråga om val av medel. En av de allra nödvändigaste åtgärderna är att öka investeringarna. Den centrala roll för exportkapaciteten och bytesbalansen som industriinvesteringarna spelar framhölls redan i 1975 års långtidsutredning, även om målsättningen då — extern balans 1980 — har måst överges. Med tanke på det höga kostnadsläget, dåliga exportutsikter, ofta för stora lager, låg självfinansieringsgrad och outnyttjad kapacitet är det självfallet inte speciellt lockande för företagen att öka investeringarna. Genom nedskrivningen av kronans värde, sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften och en rad andra åtgärder för att främja investeringsbenägenheten har nu grunden lagts för att på sikt vända den nedåtgående trenden även om investeringarna kommer att minska också innevarande år. Den socialdemokratiska kritiken mot devalveringarna uppfattar jag mest som kritik för kritikens egen skull. Partivännerna i Norge har exempelvis inte samma negativa syn på valutajusteringar, och det hade nog inte heller socialdemokraterna i vårt land haft om de suttit i regeringsställning. Augustidevalveringen var absolut nödvnädig för att stärka vår konkurrenskraft. Man kan då inte från socialdemokratiskt håll kritisera både devalveringen och den stora upplåningen utomlands, för utan devalvering skulle naturligtvis behovet av utlandsupplåning på sikt bli än större. Hur situationen skulle ha varit för många av våra exportföretag om vi inte devalverat kan man lätt tänka sig, och skogsföretagen kan här tjäna som lämpliga åskådningsobjekt. Skogsnäringen har en oerhört stor betydelse för vårt land. Den sysselsätter direkt eller indirekt inte mindre än 300 000 personer och är för vår bytesbalans den avgjort viktigaste näringsgrenen. Exportvärdet är inte mindre än 17 miljarder, och då importen är förhållandevis begränsad — den uppgår till ca 3 miljarder — blir exportsaldot 14 Finansdebatt Finansdebatt miljarder. Exporten av trä, massa och papper sker av gammal hävd huvudsakligen mot betalning i dollar. Dollarkursen är i dag ca 4,60 svenska kronor för en dollar. Om vi inte devalverat och lämnat den s.k. valutaormen hade dollarkursen i dag varit 3,75, dvs. 85 öre lägre. Vad detta hade betytt för vår redan nu utomordentligt hårt pressade skogsindustri låter sig lätt tänkas. När jag ändå är inne på företagen kan jag, sedan nu mer än hälften av de börsnoterade företagen redovisat sina utdelningsförslag, konstatera att ett bifall till förra höstens socialdemokratiska motion om att i lag förbjuda utdelningshöjningar hade varit att tillgripa avsevärl mera våld än nöden kräver. Dessutom hade det — det står utom allt tvivel — varit skadligt för företagens möjligheter att dra till sig det nödvändiga kapital som behövs för just framtida investeringar. Utdelningshöjningar har föreslagits endast i undantagsfall —- endera har det skett för att villkoren enligt den s.k. Annellagen skall uppfyllas eller också har det varit något välskött, vinstgivande företag som för att expandera behövt ge en favör för att kunna få ett kapitaltillskott från aktiespararna. Även om många socialdemokrater uttalat sin förståelse för att företagen måste gå med hygglig vinst för att kunna betala bra löner och ge trygg sysselsättning, så kan man definitivt inte spåra samma tendens i den socialdemokratiska reservationen 1 till finansutskottets betänkande. Man kritiserar fortfarande sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften med samma motiv som i höstas — att regeringen inte planlöst bör sprida ut statsmedel även till de företag som inte är ekonomiskt beroende av en sänkning. På det kan jag svara på samma sätt som jag gjorde i höstas, nämligen att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i så fall aldrig skulle ha infört någon allmän arbetsgivaravgift. eftersom den i logikens namn då också måste drabba de företag som hade svårt att bära denna pålaga. Nu vill man från socialdemokratiskt håll i stället lösa de flesta problemen rörande investeringarna genom en strukturfond som mer än femdubblats sedan förra årets förslag om 750 miljoner till nulägets 4 miljarder. I ikhet med förra året skall fonden ha en styrelse med löntagarmajoritet. Därmed skulle regeringen avhända sig ett väsentligt ansvar för hur fördelningen av medel skall ske. I den socialdemokratiska reservationen I återkommer man ständigt till att regeringspolitiken skapar ökade klyftor och orättvisor i vårt land. De högavlönade och kapitalägarna skor sig på andras bekostnad. Man har inte ens aktat för rov att upprepa det tidigare demagogiska knepet att påstå att en indexreglering av skatteskalorna skulle medföra avsevärda skattesänkningar för höginkomsttagarna, när det i själva verket rör sig om uteblivna höjningar. Att regeringen nu försöker lätta bördorna för företagen betyder förvisso inte att man vill öka klyftorna i samhället, utan att man vill skapa fler och bättre jobb. Det finns väl ingen som tror att en regering med självbevarelsedrift skulle handla så. att den av 4 miljoner löntagare skulle uppfattas som orättvis mot de sämre ställda i samhället.

En oroande opinionsundersökning visade till yttermera visso nyligen att var fjärde svensk inte vill utföra extrajobb på grund av marginalskatterna. Det gällde både yngre och äldre, både LO och TCO-anslutna, både borgerliga och socialistiska löntagare. Det är väl inte någon som tar den sociademokratiska kritiken i reservationen på allvar, nämligen att regeringen varit passiv när det giller arbetsmarknaden. Aldrig någonsin har en svensk regering satsat så mycket och så helhjärtat på att bevara sysselsättningen. Denna seriösa satsning kan med fördel ställas mot den aningslöshet som en socialdemokratisk tidning nyligen visade när den på ledarplats krävde lagstiftning inte bara mot företagsnedläggning utan också mot driftinskränkningar tills man bättre kan överblicka utvecklingen. Tvärtom är det utomordentligt betänkligt att inte bara det ekonomiska utan också det politiska klimatet i vårt land blivit sådant att människors benägenhet att bli egna företagare är utpräglat svag. Enligt en nyligen företagen Sifo-undersökning var det endast 6 26 av den vuxna befolkningen som ville bli egna företagare. Detta förhållande är självfallet oroande. Som väl är har regeringen redan vidtagit många åtgärder för att stimulera egenföretagandet, och just nu dras det i gång en gemensam drive av handelskammare och banker för att stimulera till ökat företagande. Det behövs också ett bättre psykologiskt klimat för det egna företagandet och för företagsamheten över huvud. Radio och TV tar nästan alltid, oberoende av sakskäl, parti mot företagaren. Apropå miljödebatten tillät sig en socialistisk skribent t.o.m. att påstå att företagarna i Sverige kunde jämföras med den internationella terrorismen! | Trots denna på många håll negativa attityd gentemot företagsamheten kan man med tillfredsställelse i en del tidningar spåra en ökad förståelse för att vi måste exportera oss ut ur krisen. En stor utlandsorder väcker nu ungefär samma glädjande uppmärksamhet som när en lejdbåt under kriget lyckligen anlöpt Göteborg. Några ord så, herr talman, om problemen med jordbrukets kapitalförsörjning. Finansutskottet har behandlat tre motioner som alla pekar på den långa väntetiden, fyra år eller mer, för att få hypotekslån. Motionärerna föreslår alt den nuvarande limiten om 675 milj.kr. per år avseende obligationsutgivningsrätt för landshypotck vidgas. Speciellt svåra måste problemen kännas för yngre och nytillträdande lantbrukare. Finansdebatt Finansdebatt Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att lantbruksnäringen får en tillräcklig kreditförsörjning, men med tanke på den hån pressade kapitalmarknaden måste man med beklagande konstatera att några ytterligare medel utöver den höjning från 675 till 725 milj.kr. som riksbanken nyligen medgivit för i år inte nu kunnat ställas till jordbrukets förfogande. Det kanske kan vara en tröst att regeringen i annat sammanhang — propositionen 1977/78:19 — uttalat att flera av lantbrukets problem, bl.a. rationaliseringsverksamheten, endast kan lösas om en tillfredsställande kapitalförsörjning kan åstadkommas. En större ökning borde alltså kunna förverkligas till ett annat år. Låt mig så något kommentera kommunernas ekonomiska situation. Kommunernas mycket stora ekonomiska problem berörs knappast alls vare sig i den socialdemokratiska partimotionen om den ekonomiska politiken eller i reservationen. Man kan ha förståelse för denna anmärkningsvärda tystnad. Det socialdemokratiska förslaget om en strukturfond på 4 miljarder skulle som bekant finansieras med en tvåprocentig arbetsgivaravgift som även skulle erläggas av kommunerna och medföra en kostnadsökning på ca 800 miljoner för år räknat eller ca 400 miljoner för det halvår som projektet inledningsvis skulle omfatta. Jag förmodar att de beloppen knappast skulle kompenseras genom motsvarande bidrag till kommunerna från strukturfonden i fråga. I finansutskottets betänkande behandlas kommunernas problem utförligt. Det understryks med kraft vad som i finansplanen sägs om det ytterst angelägna i att kommunerna genomför en mycket restriktiv prövning av alla utgifter i budgetarbetet. När såväl den statliga som den privata konsumtionen står stilla eller minskar både 1977 och 1978, så ökar den kommunala konsumtionen med 4,5—-5 "a vardera året. Två moment kommer emellertid där in i bilden som delvis men ingalunda helt förklarar den kraftiga expansionen. Ungefär 2 96 av denna ökning beror på riksdagens beslut om en utbyggnad av barnomsorgen och långtidssjukvården. De 100 000 nya barnstugeplatser som enligt beslutet skall byggas under en femårsperiod kräver vardera ca 30 000 kr. i årliga kostnader, vilket gör ca 3 miljarder årligen sedan heia utbyggnaden blivit klar. Av den summan betalar föräldrarna en tämligen liten det, medan merparten delas huvudsakligen lika av stat och kommun. Det andra momentet som gör det besvärligt för kommunerna att undvika kostnadsökningar är de ytterst små möjligheter som står till buds när det gäller alt genom rationalisering minska behovet av mänsklig arbetskraft. Trots dessa två faktorer kan en oförändrat stor kommunal expansion inte accepteras. Kommunernas ökade finansiella sparande, som i finansplanen beräknas till ca 4 miljarder för innevarande år, är av tillfällig natur och i mycket beroende av den tekniska utformningen av skattesystemet och transfereringarna. Redan nästa år kommer det att bli avsevärt kärvare tider, och det kommer att fordras eu stort politiskt mod bland de kommunalt förtroendevalda att säga nej till eller i vart fall skjuta upp i och för sig lov värda och vettiga utlovade investeringar. Från kommunalt håll hör man då ofta att det bara blir dyrare att bygga om vi väntar. Detta är sant endast under den förutsättningen att byggnadskostnaderna kommer att öka mer än andra kostnader. I annat fall kompenserar ökat skatteunderlag och andra ökade inkomster de högre byggnadskostnaderna. När det nu inte finns utrymme för vare sig ökad statlig bidragsgivning eller nya kommunala utdebiteringshöjningar måste det krafttag till om inte strävandena att återställa balansen i den svenska ekonomin skall stjälpas eller i vart fall försvåras genom en alltför stor kommunal expansion. Det har redan talats om att minska takten i barnstugebyggandet och att skjuta på SIA reformen som kostar kommunerna en hel del pengar. En omprövning av långtidsplanerna, en ständig kostnadsjakt, en viss avgiftsfinansering som alternativ till skattefinansiering, kostnadsjämförelser kommunerna emellan, försäljning av mark och fastigheter, interkommunalt samarbete av större omfattning är nu andra möjligheter som bör prövas när det gäller att förbättra kommunernas ekonomi. Utan att bli beskylld för svartmålning må det vara tillåtet att avslutningsvis säga att några år med utebliven förväntad standardhöjning ligger framför oss, men en rätt ådragen svångrem nu kommer förhoppningsvis att visa sig vara ett framtida styrkebälte.

Herr talman! Att Sveriges ekonomi i allra högsta grad är beroende av den internationella konjunkturutvecklingen och av de konkurrensförhållanden som råder på världsmarknaden har inte bestritts av någon. Konjunkturförloppet efter 1974 fick inte den inriktning och den styrka som vårt land och andra nationer hade räknat med, men det har inte varit fråga om någon obruten konjunktursvacka. Tvärtom avlöstes den internationella lågkonjunkturen hösten 1975 av en konjunkturuppgång med relativt god produktionstillväxt för flertalet länder. I Förenta staterna steg nationalprodukten år 1976 med 6 &, under förra året med 5 26 och i år förutses i stort sett samma ökning. I Västtyskland var motsvarande siffror 3,6 26 år 1976, 2,5 26 förra året, och innevarande år räknar man med 3-4 96. Detsamma gäller Frankrike. I Japan var tillväxten ännu större. Bland OECD-länderna har det gått riktigt dåligt för i första hand Sverige och Finland. Sveriges nationalprodukt kommer i år att ligga under 1975 års nivå. Vårt land har alltså drabbats hårdare än andra länder av de senaste årens ekonomiska utveckling. Vår ekonomi har råkat i otakt med det internationella skeendet. Vi har inte kunnat dra den fördel som andra länder har dragit av den uppgång i världshandeln som ägt rum under de här åren. Härav kan man dra två slutsatser. Den första är att Sveriges ekonomiska politik alltsedan 1974 inte fått de effekter som man väntat sig. Politiken byggde alltså på förutsättningar som Finansdebatt Finansdebatt visade sig vara felaktiga. Det andra är att Sverige måste ha blivit sårbarare för skiftningar i konjunkturförloppet än många andra länder. Jag skall inte nu och här diskutera vilket politiskt parti som bär skulden för det här. Många av de ekonomisk-politiska besluten mellan 1974 och 1976 fattades i bred politisk enighet. Vad som är långt viktigare är att öppet erkänna problemens existens och att analysera deras orsaker. Det utgör det första steget mot en lösning. Vi kan inte hoppas på att utvecklingen i vår omvärld skall lösa alla våra problem. När socialdemokraterna nu i sina motioner och reservationer påstår att regeringen nöjt sig med att hoppas på den internationella konjunkturen är detta osant. Gång på gång har tvärtom från regeringens sida deklarerats att det väsentligen ankommer på oss själva att klara av våra svårigheter, men självfallet får den internationella konjunkturutvecklingen stor betydelse för hur snart vi kommer att lyckas. Förra året hävdade socialdemokraterna att finansplanen var alltför pessimistisk beträffande den internationella-konjunkturutvecklingen. I det hänsceendet gjorde de som bekant en kapital felbedömning. Även i år vill socialdemokraterna underkänna våra konjunkturprognoser, men den här gången vill de teckna en mer pessimistisk bild än regeringen. Jag har i finansplanen påmint om au de mål som de olika OECD-länderna har ställt upp för sin tillväxt under 1978 skulle motsvara en total tillväxt på ungefär 4,5 ?5, men att detta inte stämmer med den beräknade utvecklingen och att en mera realistisk prognos tyder på en total tillväxt inom OECD området på bara 3,5 25. Detta skulle emellertid leda till oacceptabla sysselsättningsförhållanden. De dominerande länderna skulle därför, enligt min mening, tvingas att föra en mer expansiv politik än den som de hade tillkännagivit vid tiden för utarbetandet av finansplanen. Min bedömning slutade mot denna bakgrund ien produktionstillväxt för hela OECD-området av 4 24. vilket också överensstämmer med OECD-sckretariatets förutsägelser. Under loppet av 1977 blev de internationella bedömningarna som bekant alltmer pessimistiska. Medan man i början av året för hela OECD hade räknat med en 3-procentig BNP-ökning för 1978 tonade man i november ned anspråken till 4 1/2 24, och nu efter årsskiftet utgår man från en lägre nivå, som jag nyss sade, med en 4-procentig tillväxttakt — något högre för den utomeuropeiska och något lägre för den inomeuropeiska delen av OECD. Det finns emellertid positiva inslag i konjunkturbilden. Inflationstakten har blivit något lägre än vad man väntade förra året. Oljepriserna, i dollar räknat, har frysts av OPEC för vtterligare en halvårsperiod. Ytterligare åtgärder har vidtagits i många länder till stöd för den inhemska efterfrågan. Men alltjämt kvarstår alltför hög arbetslöshet, en svag investeringsutveckling och risker för att ökande protektionism och statssubventioner skall försvåra den effektiva internationella arbetsfördelning som vi är i hög grad beroende av. Den industriella överkapacitet som finns inom stora deltar av OECD området borde emellertid göra det möjligt att genom stimulans av efterfrågan underloppet av 1978 och 1979 stegvis nå upp till den 5-procentiga ökningstakt som den ekonomiska världshälsan och en förbättrad sysselsättning kräver utan att det skall behöva leda till en motsvarande inflationstakt. Enbart en höjning av tillväxten med 194 i de fem starkaste länderna skulle få utomordentligt positiva följder och dessutom vara ägnad att minska tillväxtklyftan mellan Förenta staterna och de återstående OECD-länderna och därmed också bidra till att minska den obalans i byteshänseende som nu föreligger och som bidragit till att skapa dagens stora oro på valutamarknaden. Förenta staterna är klart inriktade på att upprätthålla och att ytterligare stimulera efterfrågekonjunkturen. I Storbritannien har bl.a. genom Internationella valutafondens åtgärder och det hårdhänta samförstånd som uppnåtts på arbetsmarknaden förvånansvärt goda resultat uppnåtts. Även från Frankrike har relativt gynnsamma signaler avhörts. Italien har i varje fall hittills löst sina bytesbalansproblem men brottas ju i övrigt med svårigheter som är välkända. Den japanska exportkonjunkturen ligger fortfarande på en hög nivå. Ansträngningarna att få Västtyskland att bedriva en mer expansiv politik har som bekant hittills inte lett till resultat. Helmut Schmidt har till försvar pekat på de skattesänkningar i storleksordningen 20 miljarder kronor som redan genomförts, på det program med riktade investeringar i storleksordningen över 15 miljarder kronor som har beslutats, på underbalanseringen av den centrala budgeten, på ett väldigt energisparprogram och på redan beslutade kraftverks och vägbyggen, uppgående till i runt tal 25 miljarder kronor. Allt detta, menar västtyskarna, kommer att verka i den av de andra OECD-länderna påyrkade riktningen. Västtyskland är som bekant som industrination i hög grad beroende av en positiv tillväxtökning i världen. Västtyskland skulle göra stora förluster, om yuerligare protektionistiska tendenser gjorde sig gällande eller om världskonjunkturen dämpades. Man kan därför inte betrakta den som överoptimist som fortfarande räknar med att Europas starkaste industrination under 1978 kommer att vara beredd att vidta ytterligare stimulansåtgärder för att motverka en sådan ogynnsamm utveckling. Den nuvarande bittra kampen på valutamarknaden mellan dollarn och D-marken kan också komma att bidra till ett sådant resultat. Slutsatsen av denna korta resumé är alltså att det enligt min mening inte finns någon anledning att nu revidera den konjunkturbedömning som jag gjorde i finansplanen för två månader sedan. Herr talman! Jag har naturligtvis med intresse tagit del av socialdemokraternas syn på den ekonomiska politiken, såväl i deras motioner som 1 deras reservationer. Alla dessa aktstycken är volymmässigt digra, fyllda av många och vackra ord. Men det finns åtskilligt tänkvärt och riktigt i dem också. Man har uppenbarligen tänkt om. Borta är allt tidigare löst prat om Sveriges starka ekonomi, om att vi egentligen inte har några problem. Kan man tala om en helomvändning -— eller en tillnyktring — så är det just i dessa hänseenden. Finansdebatt Finansdebatt 100 Men det som lyser mest i ögonen är vad som saknas i detta aktstycke. Så t.ex. berörs inte med ett enda ord en av de avgörande faktorerna bakom Sveriges obalans, nämligen vårt höga kostnadsläge. Inte heller framläggs några som helst. konstruktiva förslag för att komma till rätta med det problemet. Detta är, herr talman, uttryck för en beklämmande brist inte bara på verklighetssinne utan också på politiskt mod, och dessutom brist på den ansvarskänsla som borde kunna krävas av politiska partier i ett folkstyre. Att konstatera detta är inte att göra sig skyldig till överord. Vårt största demokratiska partis företrädare vågar inte gå ut till väljarna och tala om sanningen i det. hänseendet. Den socialdemokratiska politiken måste — heter det i motionerna - offensivt och planmässigt lösa landets framtidsproblem. De produktiva krafterna måste lösgöras. Politiken skall föras i en anda av konstruktivt samarbete med näringslivet och med arbetsmarknadens parter. Varför tillgrep man inte dessa krafttag tidigare? Varför vidtog socialdemokraterna inte nödvändiga mått och steg på den tiden då de själva satt i regeringen och bar huvudansvaret för den ekonomiska politiken? De utövade ju regeringsmakten under större delen av den period då våra problem undan för undan blev alltmer uppenbara och alltmer påträngande.

Varför gjorde socialdemokraterna ingenting under hela denna period, då problemen började växa fram? Varför vidtog man inte då de konstruktiva åtgärder som man nu så storordigt talar om? Det hade varit lättare då. Våra problem hade då ännu inte nått den svårighetsgrad som de har nu. Men totalt obekymrade om framtiden traskade då socialdemokraterna vidare på vägen mot dagens kris. Och sedan kulminerade deras storordighet i den totalt falska beskrivning av Sveriges s.k. starka ekonomi som de gjorde omedelbart efter valet — ”det dukade bordets” deklaration — den deklaration som de nu steg för steg börjar ta avstånd ifrån. Och nu står socialdemokraterna här i Sveriges riksdag och skyller ifrån sig och kräver en mer planmässig politik, en mer aktiv politik, en mer konstruktiv politik. Och jag frågar för tredje gången: Varför förde ni inte denna planmässiga, aktiva och konstruktiva politik medan tid var och då ni hade möjlighet att styra utvecklingen in i bättre banor än dem som vi har i dag, när sjukdomssymtomen har blivit akuta och vår handlingsfrihet därigenom också blivit alltmer begränsad? Den borgerliga regeringen, herr talman, har kritiserats för att den inte omedelbart efter sitt tillträde hösten 1976 lade om den ekonomiska politiken. Vi kritiseras också för att vi i finansplanen förra året fortsatte den uthållighetspolitik som riksdagen slagit fast ett halvt år tidigare, på förslag av socialdemokraterna. Nu kritiseras vi också för att vi lade om politiken. Den ena dagen får vi kritik för att vi inte har en tillräckligt stram politik och den andra dagen får vi kritik för att den är alltför stram! | Socialdemokraterna söker alltjämt ge intryck av att devalveringarna under 1977 var felaktiga.

| Den socialdemokratiska regeringen i Norge har hunnit med inte mindre än fyra devalveringar under samma tid. I det konstaterandet ligger inget omdöme från min sida om den norska politiken, men det vore intressant att höra vad de svenska socialdemokraterna anser om sitt norska broderpartis handlande och om det partiets många uttalanden om svenska förhållanden. Vad som är sanning i Berlin och Jena är som bekant bara dåligt skämt i Heidelberg!

Hur skulle vår ekonomi ha sett ut, om vi inte hade lämnat den s.k. valutaormen, vilket ju skulle ha inneburit att vi enbart under månaderna augusti-februari fått räkna med en höjning av den svenska kronans värde med 7 26 tillsammans med D markens? Och hur skulle det ha sett ut, om vi hade haft arbetsgivaravgifter som, med en mycket välvillig tolkning av socialdemokraternas förslag, skulle ha legat åtminstone 4 26 över den nivå vi har i dag? Jag har som sagt inte fått svar på min fråga, men egentligen behöver ni ju inte svara, eftersom svaret är självklart: Vårt läge skulle i så fall ha varit nästan katastrofalt! Ett annat uttryck för socialdemokraternas hämningslösa försök att finna krokar att haka upp sin kritik på är argumentationen mot regeringens beslut i december 1976 i lagerstödsfrågan. Regeringens åtgärd var, menar socialdemokraterna, ägnad att verka återhållande på de svenska exportföretagens utbud. Om regeringen inte hade förhindrat en alltför snabb avveckling av Finansdebatt Finansdebatt lagren — för det var ju detta det gällde, inte att ge stöd till en ny lageruppbyggnad — skulle enligt socialdemokraterna företagen ha kunnat sälja mera på export, och därigenom skulle alltså vårt bytesbalansläge ha blivit bättre än vad fallet sedan blev. Men varför säger socialdemokraterna detta först nu, mer än ett år efteråt”? Varför hade man inget yrkande och varför gjorde man inga uttalanden då regeringen vidtog den här åtgärden för drygt ett år sedan? Jag besvarade i december 1976 en interpellation av Kjell-Olof Feldt i den här frågan. Då framförde han ingen kritik mot att lagerstödet fortfarande utgick; tvärtom förklarade han enligt riksdagsprotokollet att det naturligtvis är riktigt att ingen nu önskar sig en mycket snabb lageravveckling i svensk industri som skulle leda till produktionsminskningar och sysselsättningsförsvagningar. Däremot tyckte han att stödet var alltför generöst för massaindustrin, dvs. en av de industribranscher som i dag kämpar med oerhört stora svårigheter. Nu sägs regeringens beslut i lagerstödsfrågan inte ha primärt syftat till att upprätthålla sysselsättningen utan bara till att förhindra lageravveckling. Detta är, herr talman, kvalificerat nonsens! Det var ju just sysselsättningsaspekten som utgjorde det avgörande motivet för regeringens beslut. Skulle lageravvecklingen i rådande efterfrågesituation ha gått alltför snabbt, hade det kunnat få allvarliga följder för produktionen och därigenom just för sysselsättningen. Det var alltså för att förhindra en större produktionsnedgång och för att upprätthålla sysselsättningen som regeringen gav stöd åt fortsatt lagerhållning — inte åt fortsatt lagerproduktion. Jag vill i det här sammanhanget påminna om det beklagliga faktum att industriproduktionen under 1977 gick ned med 4,5 25. Men nedgången beror i stort sett på de överlager som byggdes upp under tidigare år — under de år då socialdemokraterna styrde — och som sedan har måst avvecklas. Om vi inte hade ärvt dessa överlager, skulle vi ha fått en positiv utveckling av industriproduktionen under 1977 i stället för en negativ, och vi skulle också ha sluppit den höga negativa BNP-siffra som vi har måst inregistrera. Som jag redan understrukit gör socialdemokraterna gällande att deras ekonomisk-politiska strategi för innevarande år skulle medföra väsentligt bättre resultat för den svenska samhällsekonomin än de åtgärder som regeringen har tillkännagivit. Kjell-Olof Feldt öste nyss kritik över regeringens analyser i finansplanen. Allt var i stort sett fel. Passivitet och handlingsförlamning kännetecknade den borgerliga regeringen. Men låt mig mot bakgrunden av Kjell-Olof Feldts ordsvall för det första konstatera att även socialdemokraterna nu har kommit till den uppfattningen att den privata konsumtionen måste hållas tillbaka. Här finns alltså i dag ingen meningsskiljaktighet, även om socialdemokraterna, för att ha något att säga, gör gällande att de metoder som regeringen har föreslagit — de vägar som vi har anvisat — är orättvisa och osolidariska. För det andra föreligger enighet om att också den offentliga konsumtionen måste hållas tillbaka, även om Kjell-Olof Feldt för en stund sedan — för ordningens skull, antar jag — skällde på regeringen för att den inte satsade ökade utgifter på nya reformer. Nu har det ju gått så långt i det här hänseendet att socialdemokraterna t.o.m. reviderar ned de siffror för den kommunala konsumtionstillväxten som vi redovisar i finansplanen. Jag noterar det med tillfredsställelse, eftersom jag helt kan ansluta mig till själva målsättningen - att pressa ned ökningen av den kommunala konsumtionen. Jag har emellertid inte för 1978 vågat dra så långtgående slutsatser i fråga om möjligheterna att nå det önskvärda resultatet som socialdemokraterna anser sig kunna göra. Men när de nu har gjort'det, så ligger däri också en förpliktelse för socialdemokraterna att ute i de olika kommunerna verka för betydligt större återhållsamhet. Och det skall bli intressant att studera i vilken grad socialdemokraterna på det lokala planet kommer att leva upp till sina egna rekommendationer här i riksdagen. För det tredje föreligger enighet om att näringslivets investeringar måste stimuleras. Regeringen hade, sade Kjell-Olof Feldt fören stund sedan, typiskt nog, ”tillåtit” investeringarna att sjunka. Men han berörde inte orsaken till den sjunkande investeringstakten. Det råder djup oenighet mellan oss om hur man skall kunna vända utvecklingen och få investeringarna att gå uppåt. I dag är som bekant lönsamheten utomordentligt låg i vårt näringsliv. Och lönsamhet beror i mycket hög grad på kostnader och produktivitet. Den överkapacitet som vi har, och den brist som råder på lönsamma investeringsprojekt, utgör därutöver en av förklaringarna till de vikande investeringssiffrorna. Det är nu, sade Kjell-Olof Feldt, då vi har den här Ööverkapaciteten som vi skall göra våra investeringar. Nej, Kjell-Olof Feldt, det är precis tvärtom. Överkapaciteten utgör ett hinder för att dessa investeringar kan komma till stånd. Mot den här bakgrunden är det också minst sagt anmärkningsvärt att socialdemokraterna tror sig kunna åstadkomma de nödvändiga investeringsstimulanserna genom ökade pålagor på ett näringsliv som redan förut är olönsamt och kostnadsbelastat. Nu skulle det alltså drabbas av ännu större kostnadsökningar. Förra året föreslogs som bekant inte mindre än 15 olika skatte och avgiftshöjningar. I år är motsvarande antal något krympt — i år är det 14. Sådana ekvationer — å ena sidan önskemål om bättre investeringsaktivitet, å andra sidan ökade pålagor — brukar inte gå ihop, och skulle inte ha gått ihop om ni hade suttit och bestämt i kanslihuset. : Bortsett från att den internationella konjunkturen inte givit oss den dragkraft vi behövt finns det två huvudorsaker till våra dagsaktuella bekymmer. Den erna är det höga kostnadsläget. Den andra är förändringar av långsiktig strukturell art i konkurrensförhållandena på världsmarknaden, vilka framför allt sammanhänger med den industriella utvecklingen i Japan och i vissa nu snabbt industrialiserade utvecklingsländer. Förstnämnda problem, kostnadsproblemet, kan vi komma till rätta med. De av regeringen vidtagna åtgärderna har redan börjat ge resultat. Det andra förhållandet. de strukturella frågorna, är svårare att få grepp om. Det kräver en betydande och ofta ganska smärtsam omställning av det svenska näringslivet. Den processen kommer att ta tid. Den kräver insatser på forskningens och utvecklingens område. Nya initiativ måste tas. Nya produkter måste skapas. Vi måste vädja till och satsa på arbete. på Finansdebatt Finansdebatt nyskapande och på risktagande. I det här läget, när allt detta krävs, driver socialdemokraterna utan att ha någonting lärt och någonting glömt fortfarande krav på högre skatter och högre arbetsgivaravgifter och på ytterligare selektiva ingrepp. Den vägen har ju med all önskvärd tydlighet visat sig icke leda till målet. Det är tvärtom just detta slags politik som i hög grad bidragit till att skapa de problem som vi brottas med i dag. Nu liksom tidigare sätts det kollektiva tänkandet, de kollektiva insatserna, den centralt styrda politiska planhushållningen framför individuella och decentraliserade beslut och initiativ. Herr talman! Jag har redan flera gånger erinrat om att socialdemokraterna inte ens vågat viska om vårt höga kostnadsläges betydelse för våra aktuella bekymmer. Trots att det borde säga sig självt att arbetskraftskostnadsökningar som under tre år uppgått till mer än 50 26, samtidigt som produktionen legat i stort sett stilla, helt enkelt måste försämra vår konkurrenskraft och vår bytesbalans och dessutom leda till fortgående inflation. Därför har regeringen med kraft angripit just kostnadsläget. Och jag vågar påstå att vi har lyckats i det hänseendet. Kjell-Olof Feldt frågade för en stund sedan här i talarstolen: Varför kan ni inte peka på något enda litet som lett till resultat i er politik? Jo, det kan vi, Kjell-Olof Feldt. De devalveringsåtgärder som vi har vidtagit och vilka socialdemokraterna fortfarande motsätter sig och kritiserar har i stort sett givit kompensation för de övernormala arbetskraftskostnadsökningar som ägde rum under åren 1975 och 1976. Vi har kommit ner till i stort sett den kostnadsnivå per timme där vi borde ligga. I debatten här i kammaren för en månad sedan gjordes stort väsen av att Sveriges arbetskraftskostnader per timme räknat nu motsvarar samma kostnader i en tätgrupp av ett antal europeiska OECD-länder. Jag tror att man nämnde sju eller kanske sex. Att flera av dessa länder tillhör dem som samtidigt har stora ekonomiska problem nämnde man emellertid inte. Inte heller talade man om att dessa länder haft en helt annan produktivitetsutveckling än vad Sverige har haft under en lång följd av år. Under efterkrigstiden steg produktiviteten i Sverige med 7 6 om året. Denna snabba ökningstakt gjorde det möjligt för oss att betala högre löner än vad andra länder gjorde. Men under de senaste tre åren har produktiviteten legat i stort sett stilla i Sverige, medan den fortsatt att öka i andra länder. Vad som måste jämföras i internationella konjunktursammanhang och konkurrenssammanhang är naturligtvis arbetskraftkostnaden per producerad enhet. Absoluta kostnader utan koppling till produktiviteten säger väldigt litet om vår förmåga att konkurrera med andra nationer. Regeringen har, menar jag, under det här gångna året lagt grunden för en ekonomisk återhämtning. Vi kan redan nu konstatera hoppingivande siffror beträffande vår utrikeshandel under månaderna november, december och januari. Exporten går upp och importen sjunker. Handelsbalansen var de här månaderna inte mindre än 3 650 milj.kr. bättre än motsvarande månader ett år tidigare. Tar man dessutom hänsyn till den förändring av export och importprisnivån som devalveringarna medfört finner man att en obestridlig och alldeles klar volymförbättring ägt rum som, menar jag, lovar gott för framtiden. Orderingången har också ökat i vissa branscher. Överlagren har reducerats påtagligt. Regeringens åtgärder har alltså hittills visat sig få åsyftad effekt. Hittills, säger jag, eftersom det naturligtvis är farligt att spå för framtiden. Också på prissidan tycker jag, i motsats till Kjelt-Olof Feldt, att en viss optimism kan vara motiverad. Den gäller också, trots vad socialdemokraterna nu vill göra gällande, januarisiffrorna från SPK och statistiska centralbyrån. Att de siffrorna ligger högre än förra året beror på mättekniska förhållanden. Siffrorna innehåller prisförändringar avseende bl.a. diverse taxor som förra året redovisades först i februari månad. Sedan sista kvartalet förra året ligger prisstegringstakten på en klart lägre nivå än tidigare. Mindre än en sjättedel av de totala prisstegringarna under förra året inträffade under det sista kvartalet. Pris och kartellnämndens januariredovisning tyder på att tendensen tilllägre prisstegringstakt forsätter. Både för dagligvaror och för livsmedel var någon subventionering av livsmedlen — dvs. ett överförande av prishöjningarna till skattebetalarna — den här gången inte har ägt rum i motsats till vad fallet var udigare. Väldigt mycket beror naturligtvis på de nu pågående avtalsförhandlingarna. Resultatet av dem kommer att bli nära nog avgörande för den ekonomiska utvecklingen och också för prisutvecklingen samtidigt som självfallet prisförbättringarna också måste påverka förhandlingsklimatet och förhandlingsresultatet. Arbetsmarknadens parter och statsmakterna har här ett gemensamt intresse att skapa förutsättningar för en lugnare utveckling än den vi haft under senare år. Jag vågar alltså, herr talman, med betydligt större optimism än tidigare se framåt då det gäller den svenska exporten och prisutvecklingen och som en följd därav också på produktions och sysselsättningsutvecklingen. Men trots det kvarstår naturligtvis väldigt många problem som måste lösas innan vi får balans i vår ekonomi. Alla analyser pekar på att vi under åtskilliga år framöver måste leva med alltför stora bytesbalansproblem och med en budgetutveckling som inte är tillfredsställande. Härav följer att det under de här åren också kommer att bli nödvändigt att hålla tillbaka både den offentliga och den privata konsumtionsexpansionen. Det här gäller inte minst kommuner. Det är inte rimligt att medborgarna på grund av en kommunal konsumtionsutveckling som ligger betydligt högre än våra resurser medger skall tvingas acceptera en större privat konsumtionsneddragning än vad som annars skulle ha behövt vara fallet. Vi har alltså tagit de första stegen mot balans i vår ekonomi och många steg kvarstår. Vi måste få fart på våra investeringar för att öka vår exportkapacitet och för att genom höjda exportinkomster jämna ut den skillnad som föreligger mellan produktions och konsumtionssidorna i vårt land. Vi måste alltså producera och sälja mer än vi hittills gjort. Detta kräver förtroende för framtiden. Och det kriver att enskilda människor kan förstå vidden av våra svårigheter och vad som måste krävas av oss alla för att återställa den Finansdebatt Finansdebatt ekonomiska hälsa som gått förlorad under 1970-talet. Detta kräver också att vi tar hänsyn till de ekonomiska realiteter, de ekonomiska fakta, som vi alla måste leva med. Men i det här läget föredrar det socialdemokratiska partiet aut blåsa i de socialistiska stridslurarna. Socialdemokraterna söker förtiga ekonomiska grundläggande fakta på det politiska planet här i riksdagen. De lägger fram fondförslag som på sikt syftar till att förändra det ekonomiska system som visserligen i dag kämpar med svårigheter men som ändå lagt grunden för Sveriges välstånd. Fondsocialismen har på nytt förts fram — om än i en något mer tillkrånglad skepnad. Vi skall, heter det i LO-tidningen, nu successivt ta över. De grundprinciper som det s.k. Meidnerska förslaget vilade på finns fortfarande kvar, konstaterar Rudolf Mceidner. Vi skall inte ha några nya Wallenbergare när löntagarfonderna genomförts, heter det. Fonderna skall lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Jag skall inte, herr talman. i detta sammanhang ta upp en större ideologisk debatt om löntagarfondförslaget och den typ av samhälle som det skulle kunna leda oss in i. Säkert kommer det att ges tillfälle att återkomma till den problematiken åtskilliga gånger. Men jag kan inte låta bli att göra några randanmärkningar. För det första kan jag inte undgå att notera, att medan motiven för löntagarfonder växlat genom åren, har själva fondtanken bestått. Fonderna och fondtanken tycks i sig vara långt viktigare än de ändamål som de sägs vara avsedda för. När Meidnerförslaget lanserades, var det för att lösa det s.k. övervinstproblem i näringslivet som socialdemokraterna trodde sig ha upptäckt. I dag, när ”undervinstproblemet” utgör det allt överskuggande hindret för en aktiv och nödvändig investeringsutveckling, borde den logiska slutsatsen vara, att fonderna inte längre behövs. Men icke. I stället stöps de om och presenteras med ett helt nytt syfte, och därtill ett syfte som man tidigare uttryckligen sagt att fonderna inte skulle ha. För det andra tycker jag att socialdemokraterna borde gå ut och klart och tydligt redovisa vilka omedelbara och praktiska konsekvenser som det nya fondsystemet måste få för löntagarnas standard under de år som vi nu kan överblicka. Vi vet — och därom torde inte längre råda oenighet — att det tillgängliga utrymmet för standardökningar i vår ekonomi under perioden fram emot mitten av 1980-talet är utomordentligt begränsat. Vi vet att en stor del av utrymmet redan är intecknat, inte minst av den växande kommunala verksamheten och av de åtaganden vi gemensamt gjort gentemot de äldre. Om fondförslaget förverkligas, kommer sannolikt inget som helst utrymme att stå till förfogande för de breda löntagargruppernas standardhöjning under överskådlig tid. Allt kommer att gå åt för uppbyggnaden av jättelika fonder för att överta företag. Det är mot den bakgrunden kanske inte så förvånande, att man från den fackliga rörelsens sida knappast tycks brinna av iver att söka förklara dessa konsekvenser av fondförslaget för sina medlemmar. Man väljer andra ord och uttryck när man skall presentera förslaget. För det tredje behövs förvisso inga väldiga nykonstruktioner för att klara kapitalförsörjningen av vårt näringsliv. Vi har byggt upp en industriellt mycket högtstående nation utan någon enda löntagarfond. Jag är övertygad om att det skall gå att fortsätta uppbyggnadsarbetet i framtiden också med olika instrument och metoder som är förenliga med vårt fria marknadssystem och med det individuella ägandets och ansvarstagandets principer. Självfallet kan och vill jag inte underskatta de kapitalanskaffningsproblem vi har i dag. Vi har ett allvarligt underskott i våra samlade ekonomiska relationer med omvärlden. Underskottet motsvaras av en total brist på sparande i hela vår ekonomi, Skall vi lösa våra problem måste vi spara mera och konsumera mindre. Och de tillgångar vi sparar måste vi investera i vårt näringsliv och framför allt i vår exportindustri. Det är eu budskap som inte minst jag själv har fört fram år efter år. Men socialdemokraterna ville som bekant inte lyssna till de tonerna. Kapitalanskaffningsproblemet löser man inte med en enda åtgärd. hur fantasieggande den än kan te sig för vissa grupper. Och definitivt löser man det inte med det föreslagna fondsystemet. Till drygt två tredjedelar bygger det systemet på pengar som annars skulle ha flutit in som skatt till stat och kommun och därmed ökat det finansiella sparandet inom den offentliga sektorn. Det krävs en lång rad åtgärder inom ramen för den fria marknadsekonomi och det decentraliserade samhälle som vi i dag lever i för att lösa detta problem. Vi måste öka lönsamheten i näringslivet, därför att vi därigenom tryggar jobben för framtiden. Regeringens ekonomiska politik bör kunna bidra till detta och är inriktad på detta. Vi måste stimulera och uppmuntra det privata sparandet i olika former. Även här kommer regeringen inom kort att lägga fram förslag. Vi måste öka sparandet inom bostadssektorn. Också här kommer åtgärder att vidtas. Vi måste med kraft angripa de stora och växande utgifterna i den offentliga sektorn — stat såväl som kommuner och landsting. Höjda och nya skatter löser inga problem, har finansutskottets ordförande förklarat här i dag. Jag håller helt med honom. De skapar nya och försvårar redan befintliga problem. Min slutsats är alltså att grunden för det nya fondförslaget alltjämt är den gamla ideologiska. Det handlar om att förändra makten, att skapa ewt till stora delar fackföreningsstyrt samhälle med enorma olikheter i makt och inflytande. Förslaget innebär, som jag nyss sade, i verkligheten också att skattemedel förs över till ett antal regionala och centrala fonder. Men hur dessa skattemedel skall användas det får de röstberättigade medborgarna i den egenskapen inte vara med och bestämma. För det första är rösträtten begränsad till dem som förvärvsarbetar. Det innebär alltså att hemarbetande och pensionärer ställs utanför. För det andra utesluts sådana förvärvsarbetande medborgare som tillhör kategorin företagare. Förslaget utestänger därmed jordbrukare, butiksinnehavare och hundratusentals andra småföretagare från rätten att vara med och besluta om hur en stor del av deras skattepengar skall användas. I fondsocialismens Sverige räcker det inte med Finansdebatt Finansdebatt att vara myndig och röstberättigad medborgare. Man måste också vara löntagare för att få den fulla rösträtten. Herr talman! Till allt detta och mycket annat får vi tillfälle att återkomma. Debatten i dag gäller våra aktuella och framtida ekonomiska problem. Till lösningen av dem har fackföreningsfonderna inget bidrag att ge. Förslaget är tvärtom ägnat att motverka strävanden som i dag måste betraktas som utomordentligt angelägna — att få fart på produktionen, att få fart på investeringarna, att få fram nya initiativ och nya riskvilliga satsningar. Om vi skall trygga sysselsättningen och välfärden under de år som ligger framför oss, krävs en ansvarskännande och stundtals ganska kärv ekonomisk politik. Inte ideologiskt betingade försök att i grunden omskapa det ekonomiska system som har givit oss vår välfärd.

Herr talman! Gösta Bohman fortsätter i sitt anförande här i dag den tradition han uppehållit sedan han trädde in i regeringen, nämligen att ägna den allra största delen av sina inlägg åt skäll på oppositionen. Det må vara honom obetaget att göra det, men jag skall försöka demonstrera för Gösta Bohman vilka konsekvenser detta får för det informativa värdet av hans inlägg och den upplysning han kan sprida om regeringens politik och intentioner. Gösta Bohman är liksom många andra alldeles uppenbart oroad över de fallande investeringarna i industrin, över alla varslen och över alla företag som i dag klart demonstrerar en bristande framtidstro. Han säger — och det är alldeles riktigt — att vi måste satsa på nya initiativ, nyskapande, forskning och utvecking för att bygga upp industrin igen. Men just när åhöraren tror att nu kommer regeringens besked om vad som skall göras åt de fallande investeringarna och hur forskning och utveckling skall stimuleras, då växlar Gösta Bohman tillbaka till sitt gamla huvudspår och börjar skälla på oppositionen för att vi vill ha avgifter och selektiva ingrepp. Men någon gång borde Gösta Bohman kunna upplysa oss om hur vi i nuvarande läge, utan att månaderna, kvartalen och åren bara går, skall komma oss ur denna stagnation och denna drastiska nedgång i investeringarna. Jag förstår emellertid Gösta Bohmans taktiska skäl för det här agerandet. Han är i dag optimistisk om handelsbalansen och prisutvecklingen,ja,t.o.m. om sysselsättningen och produktionen. Självfallet hoppas jag att han har rätt. Men jag måste påminna honom om den debatt vi hade här i kammaren för ett år sedan, den 8 mars i fjol. Då sade Gösta Bohman att priserna skulle stiga med 6 24 1977. produktionen skulle öka och sysselsättningen var vid god hälsa. Jag vill alltså varna Gösta Bohman för att återvända till den fallgrop som han då grävde åt sig. Gösta Bohman talar vidare om att vi måste återställa landets ekonomiska hälsa och att vi måste inse realiteterna när det gäller den långsiktiga politiken. Men det uttalandet visar sig inte innebära något avstamp för att ange regeringens långsiktiga program, utan det används för att göra ett utfall mot förslaget om löntagarfonder. Olof Palme kommer att ta upp problemen kring kapitalbildningen i framtiden och den ekonomiska demokratin, så jag skall inte närmare gå in på detta, men jag vill bara ställa en fråga till herr Bohman och till herr Mundebo, som kommer in senare i debatten: Var det uttalande Gösta Bohman gjorde regeringen Fälldins uppfattning om löntagarfonder? Var det den uppfattningen som framfördes eller lyssnade vi här till ordföranden i moderata samlingspartiet? Jag får snart be herrarna hänga på sig en skylt, så att vi vet i vilken egenskap ni talar.

Herr talman! Jag noterar att herr Bohman i vissa stycken hade en mera realistisk uppfattning om Sveriges ekonomiska problem än finansutskottet tidigare har visat i den här debatten. När det gäller botemedlen har de emellertid precis samma uppfattning. Vad herr Bohman beträffar handlar det tydligen också om en omvändelse under galgen, eftersom man i hans finansplan som vi fått bara för någon månad sedan finner det överraskande påståendet att de krisföreteelser som vårt land nu har att bekämpa framträdde plötsligt och kom överraskande för många medborgare. Herr Bohman fortsätter: ” Vårt folk har länge levt i övertygelsen om att fortsatt välståndsutveckling var någonting en gång för alla givet.” | Men hur har dessa illusioner om kapitalismen skapats? Det är helt klart att socialdemokratins propaganda om det färdigbyggda ”fullsysselsättningssamhället” här spelat en roll, men även i de borgerliga partiernas agitation utmålades kapitalismen som ett system utan stora svårigheter. Dess grundvalar fick inte ifrågasättas. Nu bekräftas i stället riktigheten av vad marxister alltid framhållit, nämligen att kapitalismen inte kan utvecklas utan ekonomiska kriser. Herr Bohman för återigen fram frågan om kostnadsläget som det avgörande, men det är helt klart att detta argument inte håller. Jag vill ännu en gång hänvisa till den undersökning som Globusinstitutet i Hamburg har gjort och som placerar de svenska arbetskraftskostnaderna på sjunde plats i jämförelse med våra viktigaste konkurrentländer, alltså inte i topp. Det gällde mitten av 1977. Men det avgörande är ju följande: Kan herr Bohman förneka att den svenska eftersläpningen gentemot de övriga OECD-länderna inleddes redan vid 1970-talets början? Måste den då självfallet inte ha helt andra orsaker än löneutvecklingen under senare år? Den kapitalistiska stagnationen kan bara hävas genom aktiva, sysselsättningsskapande insatser. Teorin att produktionen ökar bara man ordnar högre profiter åt företagen, den håller inte. Om varorna inte går att sälja därför att folk har för låg köpkraft, blir det ju ingen ökad produktion. Nej, man måste gå direkt på att skapa arbeten för att sysselsättningen skall Finansdebatt Finansdebatt 110 öka. Bygg ytterligare 25 000 lägenheter i år — det ger 13 000 nya jobb. Bygg 20 000 ytterligare barnstugeplatser — det ger, inberäknat personal, 11 000 nya jobb. Anslå pengar till 6 000 nya tjänster inom sjukvården. Satsa på utbyggnad av den kollektiva trafiken. Satsa på alternativ produktion av energi. Det ger tusentals nya jobb om året. Vi har inte råd att låta människor gå utan arbete!

Herr talman! Får jag först på en punkt ge herr Hermansson rätt. Det är klart att kostnadsproblemet inte är det enda problem som vi brottas med, men det är en av de huvudsakliga orsakerna till att våra andra svårigbeter har blivit större och till att vi i kostnadshänseende har kommit i otakt med omvärlden. De höga kostnaderna ligger bakom en del av de strukturkriser som vi också har. Men läget är inte så enkelt att det bara är kostnadsproblematiken som styr vårt handlande. Kjell-Olof Feldt var som vanligt — höll jag på att säga - ledsen över att jag angrep socialdemokraterna. Egentligen gjorde jag inte det, utan jag angrep deras olika förslag. Jag har ingen anledning att hoppa på socialdemokraterna som sådana, men jag tillät mig att ta upp deras förslag till analys och kritik, eftersom Kjell-Olof Feldt i dag och socialdemokraterna i sina motioner och reservationer tidigare har gjort gällande att deras förslag väsentligt mycket bättre skulle lösa de krisproblem som vi kämpar med i Sverige än vad våra förslag skulle göra. Därför tar jag mig friheten att som ekonomiminister väga de socialdemokratiska förslagen mot dem regeringen har lagt fram. Jag tar mig också friheten att konstatera att era förslag skulle göra den ena. villan värre än den andra, medan våra förslag i varje fall pekar hän mot en ekonomisk återhämtning. Jag tillåter mig, Kjell-Olof Feldt, att även i fortsättningen ta upp era förslag till granskning, i all synnerhet som ni i alla sammanhang gör gällande att de är klokare, förnuftigare och mer konstruktiva än våra. Jag ställde en mängd intressanta frågor till Kjell-Olof Feldt, frågor som inte bara jag, regeringen och vi övriga här i riksdagen, utan hela svenska folket har anledning att räkna med att få svar på. Hur skulle det ha sett ut i Sverige om vi inte hade vidtagit de åtgärder i delvalveringshänseende och de sänkningar av arbetsgivaravgifterna som vi har genomfört? Det har jag inte fått något svar på. Vi väntar alla på ett klart och bestämt besked i det avseendet. Också en del andra frågor som jag ställde förblev obesvarade. | När nu Kjell-Olof Feldt känner sig illa hanterad av min kritik vill jag påminna honom om att han stod här i talarstolen och radade upp allt det elände som enligt honom skulle bli följden av vår politik. Det var fortsatt utlandsupplåning, fortsatta stora budgetunderskott, fortsatt standardförsämring för stora medborgargrupper och fortsatt inflation. I sak skall jag inte invända mot hans beskrivning av läget som sådant. Jag vänder mig bara mot påståendet att det skulle vara en följd av den politik som regeringen har bedrivit. Den beskrivning som Kjell-Olof Feldt tecknade av de närmaste årens svåra bekymmer är den inverterade delen av ”det dukade bordets” filosofi. Det är den nya syn som socialdemokraterna äntligen har fått på den ekonomiska politiken efter alla överord som vi fick höra hösten 1976. De tendenser som har präglat den ekonomiska utvecklingen i vårt land alltsedan 1974 har alltså ännu inte kunnat brytas. De förslag som har framförts av Kjell-Olof Feldt och av den socialdemokratiska minoriteten innehåller ingenting som leder till att utlandsupplåningen minskar, inflationen dämpas och den privata konsumtionen ökar snabbare än vad våra förslag skulle medföra. Tvärtom föreslår ju ni höjda arbetsgivaravgifter och skatter som skulle accelerera kostnadsutvecklingen, driva på inflationen, göra det besvärligare för näringslivet att konkurrera på utlandsmarknaderna och därmed också försämra bytesbalanssituationen. Ni har inte lagt fram några förslag och inte heller argumenterat för åtgärder som skulle leda till en snabbare ökning av den privata konsumtionen. Men samlidigt kritiserar ni oss för att den privata konsumtionsökningen inte kan bli vad vi alla skulle önska. De förslag till budgetförstärkning som ni har presenterat är vad man skulle kunna kalla för potemkinkulisser. De verkliga effekterna är utomordentligt begränsade. Snarast blir de direkt negativa genom att skattehöjningarna får bieffekter på priser och tillväxt, vilket gör hela budgetläget sämre. Vad vi har föreslagit här i dag — vi diskuterar ju finansplanen, dvs. regeringens politik, den politik som Kjell-Olof Feldt påstår vara obefintlig men som är själva föremålet för debatten —- är åtgärder, som redan nu har visat sig vända utvecklingen uppåt. Kjell-Olof Feldt säger att våra förslag har kommit för sent och att det blir ett års fördröjning genom den borgerliga regeringens politik. På sätt och vis ligger det någonting i påståendet att åtgärderna kommer för sent. Åtgärder borde ha vidtagits 1975 och 1976, men de åren fördes som bekant, Kjell-Olof Feldt, i stället en politik, som förvärrade problemen och som aktivt medverkade till att vi har de svårigheter som vi nu måste bekämpa med en tidsförsening som beror på att ni inte tog itu med problemen i god tid. Jag pekade nyss på handelsbalanssiffrorna. Jag stack inte under stol med att ingen kan vara säker på att dagens förbättring kommer att fortsätta. Jag är faktiskt inte så övermodig. Jag uttryckte emellertid en förhoppning om detta, för när de första goda tecknen har börjat visa sig månad efter månad och när man har lagt grunden för en annan kostnadsutveckling och bättre konkurrenskraft, finns det all anledning att räkna med att utvecklingen skall fortsätta i rätt riktning. : Kjell-Olof Feldt har fel när han påstår att jag för ett år sedan stod här i talarstolen och var väldigt storordig beträffande konjunkturutsikterna. Jag var utomordentligt försiktig. Jag giorde en förutsägelse om en prisutveckling på 6-7 26 under året, men den visade sig inte hålla. Den höll inte, eftersom vi på grund av konjunkturutvecklingen, vår bytesbalanssituation och vår försämrade konkurrenskraft tvingades vidta devalveringsåtgärder, vilka i sin tur ledde till att prisutvecklingen blev sämre än annars vore fallet. Det var alltså fullt överlagda åtgärder som vi vidtog för att av två onda ting välja det bästa och därmed lägga grunden för den återhämtning vars effekter vi nu Finansdebatt Finansdebatt börjar kunna konstatera. Sedan tyckte Kjell-Olof Feldt illa om att jag tog upp fondförslaget till debatt. Det får vi tillfälle att återkomma till. Att jag tog upp det berodde emellertid på att om man skall lägga fram ett sådant förslag — och det har socialdemokraterna rätt att göra — är det sällsynt illa valt att göra det i ett läge, när vi måste utnyttja alla latenta resurser som finns i detta samhälle för att få fart på investeringarna, främja nya initiativ och öka produktionen i samhället. Psykologiskt och politiskt och med tanke på det samhällsansvar som vi alla måste ta på oss är det ett väldigt illa valt tillfälle att lägga fram ett förslag, som innebär att man skall överta företagen från människor som har satsat sitt kunnande och sina pengar i ny företagsamhet. Därför tyckte jag att det var befogat att ta upp fondförslaget. Vi får emellertid tillfälle au diskutera det senare.

Herr talman! Jag känner mig inte illa hanterad av Gösta Bohman. Jag tänkte på de åhörare som möjligen ville höra någonting om regeringens planer för framtiden. Det är ju faktiskt, som herr Bohman till slut insåg, regeringens politik som i första hand diskuteras här i dag. När Gösta Bohman beskriver socialdemokratins alternativ använder han hela tiden två ord: bördor och pålagor. Men han talar aldrig om vad dessa bördor och pålagor syftar till, vad pengarna skall användas till. Det kan då vara på sin plats att jag beskriver det mycket kort. Det gäller att tillföra näringslivet risktagande kapital med ungefär 4 miljarder kronor, stöd till forskning och utvecklingsarbete med sammanlagt 300 milj.kr., att öka bostadsbyggandet förhoppningsvis med 15 000 lägenheter och att öka de statliga investeringarna med över I miljard. Det betyder mindre budgetunderskott, lättare kreditpolitik, mindre inflationsrisker. Detta är en summering som herr Bohman, om han är så hederlig som han alltid berömmer sig av att vara, verkligen borde ha gjort. Vi bestrider inte att kostnadsutvecklingen är en ohyggligt viktig sak för ett land som Sverige, men det enda vi nu säger till regeringen är: Gör någonting för att den situation vi befinner oss i inte i onödan förvärras! Gör någonting för att återställa framtidstron i näringslivet och ute bland människorna! Sätt i gång ekonomin igen! Det är faktiskt både regeringens ansvar och regeringens möjlighet, men där sitter ni med armarna i kors och väntar och hoppas på att konjunkturen och vinstförbättringarna skall rädda er ur svårigheterna. Jag är rädd för att det tar för lång tid och hinner ställa till för mycket skador för att en sådan politik skall kunna fortsättas. Herr Bohman säger — och han har gjort det förut också — att hans dåliga prisprognos för 1977 ursäktas av att han själv förorsakade den extra inflationen. Han tycks inte vara medveten om att han med den beskrivningen förvandlar någonting som skulle kunna i bästa fall ha varit en vårdslös hantering till en uppsåtlig penningvärdeförstöring. Jag kan inte inse att hans situation förbättras. Låt mig, herr talman, upprepa frågan: I vems namn talar Gösta Bohman när han angriper förslaget om löntagarfonder? Är det regeringen Fälldin som nu ger sitt besked till socialdemokratin och till fackföreningsrörelsen om regeringens inställning eller är det moderatledaren Gösta Bohman som talar? Det borde vara enkelt att ge besked om den saken. Kammarens diskussion kan naturligtvis handla om Gösta Bohman, men den handlar i första hand om regeringens inställning till denna och andra frågor. När det gäller att lösa framtidens problem har Gösta Bohman inte givit oss någon som helst anvisning annat än att han säger till människorna: Spara och håll tillbaka och låt det privata näringslivet ta hand om pengarna och sköta dem, då blir der bäst. Men det kan vara så att människorna har en annan uppfattning, Gösta Bohman.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har redan gjort mera statsingripanden i näringslivet än vad den socialdemokratiska regeringen hann med under många år. Nu är herr Boh mans främsta kritik mot socialdemokratin att den borde ha fört en mera planmässig ekonomisk politik när den satt vid makten. Ja, mycket skall man höra innan öronen faller av! Herr Bohman medgav nu att det inte bara är kostnadsproblematiken som spelar roll för Sveriges ekonomiska problem. Det var ett intressant medgivande. Men det står i direkt motsättning till vad finansutskottet har skrivit i det betänkande som vi i dag diskuterar. Där säger man att huvudlinjen i politiken måste vara att sänka kostnaderna — det är det enda man pekar på. Den borgerliga regeringens politik har inte överraskat oss.

Det är ju modernt med fabler igen. Några av de mest berömda har Aisopos skrivit. De stämmer väl på företeelser i vår tid, t.ex. den om räven och det sjuka lejonet. Det berättas att lejonet var illamående och instängt i sin kula och att det skulle känna sig lyckligt att där få se sina undersåtar, som kunde visa det sin hyllning. Många infann sig följaktligen, men man iakttog att räven med stor försiktighet höll sig undan. Lejonet lade märke till rävens frånvaro och skickade en av sina schakaler för att uttala den förhoppningen att räven inte var känslolös för vördnad och undersåtlig kärlek utan i stället i likhet med alla andra ville infinna sig och fullgöra sin plikt. Räven sade till schakalen att denne skulle framföra hans vördnadsbetygelser och säga att han mer än en gång varit färdig att besöka lejonet, men att han hade lagt märke till att alla fotspår till kulans mynning pekade inåt men inget utåt. Herr talman! Denna fabel stämmer förunderligt väl på den borgerliga regeringen och dess politik. Alla spår leder in i hålan, men inga ut. Finansdebatt Finansdebatt
Herr talman! Först några ord till herr Hermansson. Att sänka kostnadsläget i det svenska näringslivet är ex av hörnstenarna I den politik som vi tvingades att föra, när vi Övertog regeringsansvaret. Vi har i det hänseendet kommit ett gott stycke på väg. Det återstår mycket annat att göra. Men det har varit och är en av huvudpunkterna i vår politik. Kjell-Olof Feldt är åtminstone konsekvent i ett hänseende. Det har inte förts någon debatt efter det att Kjell-Olof Feldt flyttade ut ur kanslihuset, som inte har byggt på hans påståenden att regeringen inte kar någonting att komma med: Regeringen står tomhänt. Regeringen måste tala ur skägget. Vad är det regeringen har att komma med? Detta säger Kjell-Olof Feldt samtidigt som vi debatterar regeringens finansplaner och budgetförslag, och sedan socialdemokraterna har ägnat bortåt 75 sidor i sin reservation åt att gå igenom förslagen i detalj. I finansplanen och budgetpropositionen finns alltså alla de beståndsdelar och huvudlinjer i regeringens politik som Kjell-Olof Feldt säger saknas. Hela underlaget för denna debatt är ju vad som finns där. Hur kan herr Feldt då stå här i kammaren och säga att det inte finns någonting att diskutera och att det är därför som Gösta Bohman föredrar att prata om socialdemokraternas politik? Socialdemokraternas politik speglas ju hela tiden mot de konkreta förslag i olika hänseenden som regeringen har lagt fram. Ni lägger fram ert alternativ mot de konstruktiva förslag som vi har presenterat. Sedan går jag igenom Kjeil-Olof Feldts och övriga socialdemokraters olika förslag och visar på att de enligt min mening inte leder till målet. De kommer bara att förvärra situationen. Och underlåtenheten i många hänseenden att redovisa klara och nödvändiga motåtgärder har ju varit påfallande. Men när jag då frågar varför ni inte har gjort det och det, och vilka konsekvenser det skulle få för Sveriges ekonomi, så får jag inga som helst svar av Kjell-Olof Feldt. Sedan frågade herr Feldt om jag, när jag tog upp fondförslaget, talade i hela regeringens namn. Jag är händelsevis ekonomiminister, och jag tar mitt ansvar när det gäller att presentera regeringens syn på ekonomin. Och när jag beskriver fondförslaget och belyser vilka konsekvenser det skulle kunna få för investeringsviljan och för den svenska ekonomin, så är jag övertygad om att jag har hela regeringen med mig.